Herr talman! Som jag sade i mitt tidigare inlägg är jag självfallet inte beredd att här stå som domare i frågor som gäller fusioner, i synnerhet inte fusioner som kan tänkas bli föremål för regeringens handläggning inom kort. Jag avböjer alltså C.-H. Hermanssons vänliga inbjudan till mig att avge ett omdöme om den tillämnade fusionen mellan Electrolux och Gränges. Tids nog kommer regeringen att ta ställning i den frågan. Vi kommer då — och det vill jag understryka — att analysera de integrationsoch strukturvinster som den tillämnade fusionen kan medföra, och de kommer att bli avgörande för regeringens ställningstagande. Sedan vill jag till C.-H. Hermansson säga, med anledning av att han för in befrielse från realisationsvinstbeskattning, förlustavdrag etc. i bilden och anlägger ett fördelningspolitiskt perspektiv, att det är att på ett något våghalsigt sätt utvidga debatten och att det går utöver den debatt som är tillämplig i dessa sammanhang, nämligen om fusionen eller de organisatoriska förändringarna är motiverade av strukturskäl.
Herr talman! Det var faktiskt herr Åsling själv som förledde mig till att ställa frågan om han ansåg att den här fusionen mellan Electrolux och Gränges var bra eller dålig. Det gjorde herr Åsling genom sitt eget yttrande att det finns bra fusioner och att det finns dåliga fusioner. Har man den värderingen, måste man rimligen också ha en uppfattning om vart man skall hänföra olika affärer i företagsvärlden. Det var heller ingen otillbörlig utvidgning av frågeställningen när jag införde reavinstbeskattningsproblemet och frågan om förlustavdrag. Det har att göra med hela värderingen av denna affär, som jag ser som en finansiell affär, där också flera av de medagerande gör miljonvinster. Den aspekten kan man inte bortse från, herr industriminister, när man sedan i regeringen skall överväga om man skall säga nej till en sådan här begäran från Gränges om att få slopa utlänningsklausulen. Det måste vägas in enligt min mening.
Herr talman! Vidgar man perspektivet kan man med samma rätt säga att det ur fördelningspolitisk synpunkt är intressant att här i landet ha ett näringsliv som är maximalt effektivt. Och kan man främja effektiviteten i näringslivet och dess konkurrensförmåga, internationellt inte minst, genom fusioner, bör man acceptera det. Men det bör då enligt min uppfattning finnas klara indikationer på att så är fallet.
Herr talman! Jag bestrider för min del — och det finns också många som uttalar sig i fackpressen som bestrider detta — att det skulle innebära någon effektivisering av det svenska näringslivet om vi får denna sammanslagning av två redan stora företag till ett enda företag, som blir det största i Sverige, räknat efter antalet anställda. Här har finansiella motiv varit avgörande. Jag vill fråga industriministern, som ju är anhängare av tanken på decentralisering, om han inte ser den stora fara som ligger i denna finansiella maktkoncentration. Den går ju rakt emot de synpunkter som centerpartiet och han själv har hävdat i många sammanhang, om kampen för ett mera decentraliserat näringsliv. Hur skall man kunna klara det, om finansherrarna slår ihop företag efter företag och företagen växer oavbrutet? Det blir ju då inga småföretag kvar och ingen plats för ett decentraliserat näringsliv, herr Åsling!
Herr talman! Det är klart att jag blir rörd när C.-H. Hermansson här tänker på de små företagen. Mitt intryck är att koncentrationsprocessen i näringslivet — som jag inte är särskilt förtjust i — i och för sig har stärkt de små företagen; i vissa sektorer av näringslivet i varje fall. Men svaret på C.-H.

Herr talman! Det är bra att vi har en gemensam omtanke om de små företagen, herr Åsling. Jag tror att de alltid kommer att spela en stor roll i svenskt näringsliv. Däremot tror jag det är nödvändigt att samhället ingriper mot de stora maktkoncentrationerna. Det bör framför allt ske genom attde Nr 85 som arbetar i dessa företag tar över dem och att vi på det sätte?får en verklig Torsdagen den spridning av'dem. 14 februari 1980 Vi skall väl inte förlänga diskussionen i det oändliga — det finns också andra frågeställare — men jag vill avsluta med en fråga. Jag har observerat att herr Åsling genom Tidningarnas Telegrambyrå egentligen redan har svarat på min fråga på ett bättre sätt än han har gjort här i dag. Jag vill fråga: Är det riktigt refererat i pressen, där det står att herr Åsling har sagt att han kan tänka sig att sätta stopp för vidare företagsfusioner, om den utvecklingen fortsätter? Jag tror det skulle vara intressant att få inskrivet i-riksdagens protokoll att industriministern har den uppfattningen. Och hur är det med regeringen i övrigt? Har den samma uppfattning?
Herr talman! Här är det inte fråga om att förbjuda, utan det gäller att genom lagstiftning ange det klimat i vilket vi vill se svenskt näringsliv utvecklas. Min grundinställning är, som jag sade, att vi måste grundligt granska fusionerna. De får inte bli ett självändamål eller bara ett uttryck för finansiella operationer, utan de måste ha ett rationellt motiv och även vara ur samhällets synpunkt acceptabla. Vad jag antytt i den åberopade intervjun är det arbete med modernisering av lagstiftningen som pågår i regeringskansliet.
Herr talman! Men skulle inte industriministern viljajsvara direkt på min fråga: Kan industriministern tänka sig att stoppa fusioner i svenskt näringsliv genom ingripande från regeringens sida? Och hur ställer sig den övriga delen av regeringen till den ståndpunkten?
Herr talman! Jag försökte nyss svara genom att säga att det inte är fråga om att utfärda något totalförbud, utan att vad det gäller är att genom en lagstiftning ge sådana förutsättningar för de organisatgriska förändringarna i näringslivet att vi styr den här utvecklingen i den riktning som vi anser befrämjar det svenska näringslivets konkurrensduglighet.
Herr talman! Jag vill göra den avslutande kommentaren att herr Åsling uttryckte sig betydligt klarare i TT-intervjun.

Herr talman! Eivor Marklund har frågat mig, som hon uttrycker det, om jag passivt ämnar åse det nya uttryck för kolonial utarmning av Norrbottens möjligheter till industriell utveckling som Boliden AB:s utbyggnad av konstgödselproduktion i Köping utgör eller om regeringen kommer att vidta åtgärder för att länets råvaror skall kunna nyttiggöras i förädlingsindustri inom länet. Eva Winther har frågat mig om det i detta läge finns någon möjlighet att påverka förläggningen av produktion av konstgödsel så att den placeras i Norrbotten. Jag besvarar båda frågorna i ett sammanhang. I en interpellationsdebatt med Eivor Marklund den 3 december 1979 redovisade jag utförligt hur Norrbottendelegationen i olika omgångar de senaste två åren undersökt möjligheterna att tillverka konstgödsel i Norrbotten. F. n. undersöker LKAB och Boliden AB tillsammans hur de ändrade förutsättningarna i form av höjda oljepriser och nya processtekniska lösningar inverkar på möjligheterna att tillverka konstgödsel i länet. Utredningen beräknas vara färdig i början av detta år. Ett omfattande arbete har således lagts ned på att ta till vara eventuella möjligheter att bygga ut gödselmedelsindustrin i Norrbotten. Jag kommer också att studera utfallet av den senaste utredningsfasen med stort intresse. Med anledning av Eva Winthers fråga om möjligheterna att förlägga en produktion av konstgödsel till Norrbotten vill jag framhålla följande. En principöverenskommelse har nåtts mellan berörda parter om statens medverkan i ett projekt för kraftvärmeproduktion, där överskottsgas från SSAB Luleåverken kommer att användas som bränsle. Ett särskilt bolag har bildats för ändamålet av SSAB och Luleå kommun gemensamt. Denna gas kan även användas som en av råvarorna — via produktion av ammoniak ureaproduktion i Luleå är emellertid ett projekt med mycket osäker ekonomi. Mot denna bakgrund har jag förståelse för att SSAB väljer att använda överskottsgasen för kraftvärmeproduktion. Detta alternativ har visat sig vara mycket realistiskt från samhällssynpunkt och ger möjligheter till god lönsamhet. Ett beslut av SSAB att bygga ett kraftvärmeverk är inte ensamt avgörande för möjligheterna att pröva frågan om en eventuell fullgödselmedelfabrik i Norrbotten. En produktion av fullgödselmedel kan också övervägas utifrån köp på världsmarknaden av sådana insatsvaror som inte med fördel kan tillverkas i Norrbotten. Eivor Marklund utgår i sin fråga från att apatit från Kiruna och koksverksgas från Luleå skulle vara aktuella som råvaror för tillverkning av gödselmedel i Köping. Detta är emellertid fel. Supra kommer inte att bygga någon ny fullgödselfabrik i Köping. För ungefär ett halvår sedan aviserade företaget att en ny anläggning för tillverkning av salpetersyra kommer att uppföras i Köping samtidigt som en äldre enhet läggs ned. Därmed skulle även gödselmedelsproduktionen kunna utökas med ca 20 96 i befintliga anläggningar. Det föreligger således ingen direkt utbytbarhet mellan Supras utbyggnadsplaner i Köping och en eventuell satsning på konstgödsel i Norrbotten. En eventuell satsning på en fullgödselfabrik i Norrbotten måste bedömas i sitt totala sammanhang av råvarutillgångar, marknadsförutsättningar och lönsamhet.

Herr talman! Jag vill tacka industriministern för svaret. Jag skall inte hyckla genom att påstå att jag hade väntat mig att det skulle innehålla så värst mycket mer än vad det gör. Viljan att använda de möjligheter som man, åtminstone utifrån, ser för industriministern att påverka vad som händer har inte varit särskilt påfallande på senare tid. Jag nämner då bara SSAB och ASSI som två exempel. Men konkret till svaret och koksverksgasen. Det fanns ju i första omgången projekterat ett kraftvärmeverk för, om jag minns rätt, 50 MWh elproduktion, och det skulle ungefär ha motsvarat vad Luleå kommun har möjligheter att avsätta i fråga om hetvatten. En produktion av den storleksordning som man nu talar om kommer att innebära miljörisker, bl.a. på grund av att det måste släppas ut hetvatten i Hertsöfjärden, vilket exempelvis får till följd att isarna blir svagare. Jag tycker, bl.a. mot bakgrund av det ordbyte Nils Åsling och jag hade förra veckan, att vi skulle ha förutsättningar att mötas i ett resonemang om hur koksverksgasen bäst skall användas, liksom om möjligheterna att för erforderligt kraftvärmeverk använda t.ex. spillvärme och annat från järnverket i Luleå. Man borde inte, som jag ser det, behöva ta koksverksgasen i anspråk, i varje fall inte i den utsträckning som förutsätts i planerna och även isNils Åslings svar. Industriministern säger mer eller mindre direkt att min fråga inte är så väldigt motiverad. Supras planer skulle inte vara så märkvärdiga som jag har tolkat dem. Nyss hade ju Nils Åsling och C.-H. Hermansson en stunds ordbyte om hur pressen återger saker och ting, och jag skulle naturligtvis kunna skylla på att massmedia har skildrat det här så, att Bolidenägda Supra har beslutat att investera i en utvidgning av sin konstgödselframställning. Detta har givetvis väckt den här reaktionen i Norrbotten, och det visas väl också av att jag inte är den enda frågeställaren från Norrbotten. Att jag ställde frågan berodde bl.a. på att jag uppfattade spörsmålet om en etablering av konstgödseltillverkning i Norrbotten som en alltigenom politisk fråga. Efter det att Supras planer hade publicerats fanns det dessutom tidningsuttalanden av LKAB:s Sven Johansson, som bedyrade att LKAB:s strävan var att man skulle utnyttja råvarutillgångarna i Norrbotten och att man flera gånger hade analyserat möjligheterna att förändra apatiten till fosforsyra eller ytterligare till konstgödsel inom länet. Jag uppfattar alltså detta som en alltigenom politisk fråga. Regeringen har tillsatt Norrbottendelegationen. Regeringen bör ha intresse av att också följa upp det som Norrbottendelegationen har tagit fram, och det tycker jag inte att Nils Åslings svar riktigt ger besked om. Nils Åsling svarade betydligt rakare den 3 december förra året, då det här ju betecknades som ett pilotprojekt för industrialisering i Norrbotten.

Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret på frågan. Den ställdes ju med anledning av beslutet om Boliden AB:s förslag om att bygga ut sin tillverkning av gödselmedel vid Supra AB i Köping. Det har förekommit en hel del missförstånd och en sammankoppling av detta beslut och den utredning som Norrbottendelegationen diskuterat med LKAB och Boliden. Det är bra, tycker jag, att vi får ett klarläggande av vad som pågår. Men det är givet att jag som norrbottning blir oroad inför uppgifter om att en produktion som innebär vidareförädling av en Norrbottenråvara återigen skulle ske utanför länets gränser. Industriministern säger att det inte föreligger någon direkt utbytbarhet mellan Supras utbyggnadsplaner i Köping och en eventuell satsning på konstgödsel i Norrbotten. Nog är det väl ändå helt klart att en ökad produktion, var den än förekommer i landet, påverkar marknadsförutsättningarna för en eventuell nyproduktion. Och det kan ju då bli till nackdel för Norrbotten, när den slutliga avvägningen mellan råvarutillgång, marknadsförutsättningar och lönsamhet skall göras. Planerna på att använda koksverksgasen från SSAB som råvara vid en eventuell konstgödseltillverkning kan väl anses skrinlagda vid det här laget genom den överenskommelse som har träffats mellan SSAB och Luleå kommun. Studier har väl också visat att det skulle bli mycket svårt att få lönsamhet vid ett sådant projekt. Det skulle kräva stora investeringar. Dessutom skulle det kräva en ökad oljeanvändning, och det torde inte vara särskilt lämpligt i det läge som vi i dag befinner oss i. Det som nu pågår vad gäller konstgödseltillverkning i Norrbotten är den utredning som LKAB och Boliden AB gör tillsammans och där planerna går ut på att en delutredning skall vara klar i aprili år. För min del är jag orolig för att detta att Supra ökar sin produktion med 20 26 kommer att påverka möjligheterna till produktion i Norrbotten. Jag skulle vilja fråga hur industriministern ser på den problematiken och om industriministern har någon uppfattning om hur marknadsförutsättningarna är på kort sikt och längre fram.
Herr talman! Som jag ser det har Eivor Marklund, Eva Winther och jag med den här debatten i alla fall klarat ut några missförstånd om att investeringarna i Köping på något sätt skulle påtagligt förändra bilden för planerna i Norrbotten. Så är alltså inte fallet. Investeringarna i Köping gäller en relativt marginell utökning av den produktion som redan sker där, medan ett projekt i Norrbotten ju närmast får ses mot bakgrund av de marknadsförutsättningar som föreligger mera allmänt. Inte minst världsmarknadens utveckling när det gäller gödselmedel måste vägas in i sammanhanget liksom den omständigheten att man i den här produktionen måste använda dyrbar energiråvara, dvs. olja. De tillgängliga gasöverskotten vid Luleåverket är ju intecknade för andra också angelägna ändamål. När jag karakteriserar det här som något av ett pilotprojekt vill jag säga att bilden i viss mån har förändrats i och med kraftvärmeverkets tillkomst. Men på lång sikt skall man inte utesluta möjligheten av att förädla apatiten i Norrbotten till gödselmedel, på ort och ställe eller inom länets gränser. Som lönsamhetsbilden och marknadsläget ser ut i dag är det emellertid ett projekt på mycket lång sikt. Därför finns det ingen anledning att hysa några förhoppningar om att ett sådant projekt skulle kunna realiseras under de närmaste tio åren.
Herr talman! Förutsättningarna för ett pilotprojekt har alltså i viss mån förändrats. Jag noterar ändå att Nils Åsling nu säger att det inträffade inte utesluter förädling av apatiten i Norrbotten. Det betecknar jag som mycket viktigt i sammanhanget. Vi har klargjort andra saker i dag — låt oss även klargöra detta. Apatittillgången hänger samman med LKAB:s tillgångar i fråga om jordartsmetaller, som i sin tur innebär nya möjligheter och nya verksamhetsområden. Skulle apatiten slussas bort till någon annan del av landet, skulle också den möjligheten att utveckla nya verksamhetsområden för LKAB försvinna. Det är viktigt att också detta klargörs. Jag vill också betona att mitt partidistrikt i Norrbotten redan när dessa uppgifter offentliggjordes mycket starkt uttalade att ifrågavarande planer inte fick betecknas som något slags dödförklaring av ett väldigt viktigt industriellt projekt i Norrbotten. Det noterar jag att också Nils Åsling instämmer i. Sedan till detta med ekonomin. Sven Johansson i LKAB har sagt att man så långt som man har ekonomiska förutsättningar vill se till att förädling av råvarorna sker i Norrbotten. Enligt pressmeddelanden i våra länstidningar har Nils Åsling talat om att man skulle kunna stötta vissa industriprojekt rent ekonomiskt just för att utvecklingen skulle ske i Norrbotten. Har dessa uttalanden tillämplighet i detta sammanhang, Nils Åsling?
Herr talman! Det är mycket viktigt att vi slår fast att apatiten inte skall skickas från Norrbotten för att användas i Köping. Om LKAB och Boliden AB vid den utredning som de nu gör tillsammans kommer fram till att det inte går att få till stånd konstgödseltillverkning hoppas jag att man kan finna någon annan möjlighet till vidareförädling med apatiten som bas. Jag upplevde att Nils Åsling var väldigt pessimistisk när det gällde marknadsförutsättningarna. Beträffande konstgödsel talade han om en tillverkning på mycket lång sikt i så fall. Är det riktigt uppfattat att Nils Åsling är oerhört pessimistisk på den punkten? Jag förutsätter att finns det en marknad, så kommer man att kunna använda offertsystemet eller andra regionalpolitiska medel för att få till stånd en tillverkning i Norrbotten.
Herr talman! Låt mig, för att undvika missförstånd, först säga att Supra enligt uppgift inte skall ta råvara från Norrbotten för den utökning av driften som man planerar. Eva Winther tycker att jag låter pessimistisk beträffande marknaden. Jag skulle hellre vilja göra anspråk på att vara realistisk. När det gäller utvecklingen inom den här produktgruppen är det uppenbart att man i "fjärran länder med egna gasoch oljefyndigheter har sådana planer på expansion att marknaden inte företer någon särskilt ljus bild. Eftersom energiråvaruinslaget i den här produkten är högt får man nog räkna med att det inte är särskilt lätt att uppnå lönsamhet för ett projekt i Norrbotten. Min bedömning är att projektet i och för sig är intressant, men vi får räkna med att det tar lång tid innan marknaden är så anpassad att det kan genomföras. Låt mig sedan beträffande offertsystemet säga att det enligt riksdagsbeslutet är användbart i stödområdena 4, 5 och 6. Vi för dessutom en diskussion med Industriförbundets medlemsföretag om en speciell insats i Norrbotten för att åstadkomma de 600 nya jobb under 1980 som vi har talat om. Det är offertsystemet som vi bygger den utmaningen på. Kan även andra realistiska projekt mobiliseras, så kan offertsystemet självfallet tillämpas också för dem.
Herr talman! Supra skall enligt uppgift inte ta några råvaror från Norrbotten, säger industriministern. Det är väl bra då. Men det kanske inte är så underligt att man i Norrbotten har upplevt det så, med tanke på Bolidens engagemang i hela den här frågan. Nog måste jag säga att jag trots den här på sitt sätt klarläggande diskussionen ändå upplever Bolidens agerande som rätt märkligt. Man hade tydligen planerna för detta klara redan när man åtog sig uppdraget från Norrbottendelegationen att tillsammans med LKAB utreda konstgödseltillverkning i Norrbotten. När det gäller offertsystemet hoppas jag att LKAB, enkannerligen Sven Johansson, tar del av det här och finner tröst i det.
Herr talman! Jag vill bara avslutningsvis säga att jag finner att Supras ökade produktion av konstgödsel ytterligare försämrar marknadsförutsättningarna för en sådan tillverkning i Norrbotten.

Herr talman! Olle Westberg i Hofors har frågat mig om jag är beredd att aktivt verka för att driften vid Vingesbacke gruva och kulsinterverket i Hofors upprätthålls under innevarande år. När driften vid gruvan i Vingesbacke med tillhörande anläggningar efter en tids avställning togs upp på nytt under år 1979 berodde detta, enligt vad jag har erfarit, bl.a. på att ägaren, SKF Steel, bedömde att den speciella malmkvalitet som bryts i gruvan skulle behövas vid tillverkningen av järnsvamp vid stålverket i Hofors enligt en ny teknik, s.k. plasmateknologi. Företaget har därefter vidareutvecklat denna process, vilket har medfört att man inte längre är bunden till malm från Vingesbackegruvan. Eftersom malm från denna gruva inte heller kan konkurrera med konventionella malmkvaliteter från andra gruvor, finns enligt företaget inte förutsättningar för fortsatt drift. Företaget har erbjudit dem som arbetar vid gruvan med tillhörande anläggningar annan sysselsättning vid SKF:s övriga anläggningar i Hofors. Företaget har därutöver anmält sin avsikt att i samverkan med kommunen göra sysselsättningsfrämjande åtgärder utanför det egna företaget. Mot den bakgrunden torde särskilda åtgärder för att förlänga driften vid Vingesbackegruvan med tillhörande anläggningar inte vara påkallade.
Herr talman! Jag tackar industriministern för svaret. Såsom framgår av min fråga kommer man nu att lägga ner driften vid Vingesbackegruvan och kulsinterverket. Kan ersättningssysslsättning ej skapas inom kommunen, kommer det med all säkerhet att ge återverkningar på kommunens befolkningsutveckling, som under ett flertal år varit mycket negativ. Sedan 1965 har befolkningen i Hofors kommun minskat med 3 000 personer. Åren 1977 och 1978 var Hofors den kommun som procentuellt sett minskade mest bland alla kommuner i landet. Kommunen har under en följd av år gjort mycket stora ansträngningar för att skapa nya sysselsättningar, men tyvärr har ansträngningarna inte givit det resultat som man hade hoppats på. Skall man i någon mån lyckas med att ersätta de arbetstillfällen som nu faller bort genom nedläggningen av Vingesbackegruvan och kulsinterverket, erfordras att man får någon form av statligt stöd. Tyvärr kan jag konstatera att industriministern inte är beredd att ge något stöd till kommunen. Det beklagar jag mycket. Kommunens och de anställdas krav på att gruvdriften måste fortgå åtminstone under 1980 måste enligt min mening ses också i ett vidare perspektiv. Ytterst är det en fråga om den svenska stålindustrins försörjning med malm på längre sikt och inte minst en fråga om den mellansvenska gruvindustrins framtid. Eftersom Vingesbackegruvar iagår i det mellansvenska gruvdistriktet, vore det enligt min åsikt helt naturligt att industriministern nu vidtog åtgärder för att bibehålla driften vid gruvan — åtminstone till dess den mellansvenska gruvberedningen har givit sin syn på den mellansvenska gruvindustrin. Enligt uppgift skall beredningen komma med ett förslag redan i vår. Jag kan tillägga att man har spårat volfram i Vingesbackegruvan. Också mot den bakgrunden borde det vara ytterst angeläget att upprätthålla driften vid gruvan till dess man har fått klarhet i omfattningen av volframförekomsten. Detta är också en riksangelägenhet, eftersom den inhemska brytningen av volfram endast svarar mot ca 15 96 av förbrukningen i landet. Jag vill här nämna att mineralpolitiska utredningen har gjort den bedömningen att det kan komma att uppstå framtida försörjningssvårigheter i landet när det gäller volfram. Jag vill därför fråga industriministern om han inte anser det oroande att gruva efter gruva läggs ner utan att det finns en total bedömning av den framtida försörjningen av såväl malm som mineral, t.ex. volfram. I svaret säger industriministern att man inte behöver ha den speciella kvalitet som bryts i Vingesbackegruvan. Där står uppgift mot uppgift. Efter kontakter med experter inom plasmateknologin har de anställda uppgivit till mig att man mycket väl kan använda den malm som finns i Vingesbackegruvan. Det kan alltså inte vara anledningen till nedläggningen, utan det måste vara, som jag ser det, andra kortsiktiga bedömningar som har medfört nedläggningen.

Herr talman! Jag kan ge Olle Westberg i Hofors rätt i att volframförsörjningen i landet är en angelägen fråga. När det gäller brytning av volfram och andra mineral i det aktuella gruvområdet har företaget meddelat oss att man för egen del inte avser att starta en sådan brytning. Industridepartementet har emellertid uppmanat företaget att söka kontakt med Statsgruvor och Boliden AB för att undersöka om dessa företag skulle ha intresse av att uppta en sådan brytning. Jag vill i detta sammanhang säga att enligt vad SKF Steel har upplyst oss om kommer det att ta upp till fem år innan vattennivån i gruvan är sådan att en exploatering av andra mineralfyndigheter kan starta. Herr talman! Det är bra att man fortsätter att söka efter volfram, men jag Torsdagen den tror att vi när man kommer fram till att det finns volfram inte har några gruvarbetare kvar i Hofors. Redan samma dag det varslades om att gruvan skulle slås igen var andra gruvföretag där och värvade gruvfolk. Vad jag kan Om det planerade förstå blir det svårt att få tag i yrkesutbildade gruvarbetare i fortsättningen, Rd S Å fjärrvärmesystemet med den täkt som gruvnedläggningarna sker i Ordet: SR i Storstockholms: Hofors är helt dominerat av SKF Steel. I propositionen om specialstålregionen verken, som jag tror att den nuvarande industriministern stod för, hette det att hela den medelsarsenal som står till förfogande på de lokaliseringspolitiska och arbetsmarknadspolitiska områdena måste utnyttjas för att lösa sysselsättningsproblem. Särskilt angeläget är det att ersättningssysselsättning så långt möjligt skapas på de berörda orterna, alltså stålorterna, sade industriministern vidare. Jag vill nämna att under 1977 och 1978 föll det bort 4 600 arbetstillfällen på specialstålsindustriorterna. Det innebär en 15-procentig minskning, och situationen kommer att ytterligare förvärras när kanske ett tusental arbetstillfällen försvinner under en mycket snar framtid. Jag skulle vilja fråga industriministern: Gäller inte vad som sades i propositionen i oktober 1977 om att man bör gå in och ge ersättningssysselsättning på stålindustriorter?
Herr talman! Självfallet gäller det omdömet alltjämt, och en väsentlig del av de regionalpolitiska och arbetsmarknadspolitiska insatserna har under senare år ägnats åt att uppfylla den målsättningen.

Herr talman! Lilly Bergander har frågat industriministern om han kommer att låta utreda även alternativet förgasningsanläggning innan definitivt beslut fattas om fjärrvärmesystem i Storstockholmsregionen. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Storstockholmsområdet är till nära 100 70 beroende av olja för uppvärmning. Det innebär en oljekonsumtion på ca 2 miljoner ton per år, till en kostnad av f. n. ca 2 miljarder kronor. Med hänsyn till försörjningssituationen och de höga kostnaderna framstår det som ytterst angeläget att minska oljeberoendet i Storstockholms värmeförsörjning. Det var mot denna bakgrund som regeringen under våren 1979 gav statens 83 industriverk i uppdrag att utreda Storstockholms värmeförsörjning. Sedan utredningen presenterats fick industriverket i uppdrag att samråda med berörda kommuner och företag. Generaldirektör Bengt Johansson, som utsågs att leda detta samråd, väntas inom kort lämna en rapport till industriverket. Det i frågan nämnda förgasningsprojektet är intressant. Det innebär i korthet att tjocka restoljor och kol förgasas. Den framställda gasen kan användas som bränsle eller som råvara för metanolproduktion. Dessutom erhålles spillvärme från processen. Framtida bedömningar får avgöra om den framställda gasen skall användas som bränsle eller som råvara för metanolproduktion. Avvägningar i dessa och andra näraliggande frågor görs inom den grupp bestående av Nynäs Petroleum, Stor-Stockholms Energi AB, Svensk Metanolutveckling AB och Sydkraft som f. n. utreder förgasningsprojektet. Om det pågående utvecklingsarbetet blir lyckat, torde det finnas utrymme för att introducera gasen senare.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Jag beklagar bara att man inte är beredd att ytterligare utreda den för tillfället. Bakgrunden är den utredning som industriverket gjort om fjärrvärmen i Storstockholmsområdet. Trots att Nynäshamns kommun i vissa delar kan bli berörd av de förslag som utredningen kom fram till, har utredningen inte ens lämnats till kommunen för kännedom, vilket jag finner mycket anmärkningsvärt. Kommunstyrelsen fick först via Johnsongruppen kännedom om utredningens förslag. Nynäs Petroleum har i sitt remissyttrande pekat på de fördelar som ett värmeverk med förgasningsteknik skulle ge. Det har senare också Nynäshamns kommunstyrelse instämt uti. Det gäller, såsom svaret här anger, i korthet ett energiomvandlingskoncept baserat på förgasning av kol och högsvavliga restoljor till ren och svavelfri mellanvärdesgas. Ur miljösynpunkt erbjuder förgasningstekniken stora fördelar. Utsläpp av föroreningar till luft och vatten kan hållas på en mycket låg nivå. Men förgasningsanläggningen skulle också, förutom bränslegas, kunna ge metanol, vilket enligt gällande planer kommer att till viss del nyttjas som drivmedel mot slutet av 1980-talet. Oavsett resultatet av folkomröstningen den 23 mars har vi ju att se till att ställning tas till alternativa energikällor. Just med hänsyn till miljöaspekterna borde detta som jag ser det vara en framtida energikälla. Jag vill sluta med att uttala den förhoppningen att något beslut om ett koleldat fjärrvärmeverk vid Himmerfjärden inte fattas förrän man noga prövat även detta alternativ. Vi i Nynäshamns kommun är nämligen mycket negativa till ett sådant värmeverk.

Herr talman! Börje Hörnlund har frågat mig när regeringen kan lägga fram förslag om förbud mot direktverkande elvärme. Börje Hörnlund säger i frågan att det finns en klar majoritet i riksdagen för ett sådant förbud. Frågan om användningen av direktverkande elvärme berörs i folkomröstningen. Förslag till riksdagen rörande denna fråga kan därför enligt min mening framläggas först efter omröstningen.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Jag har velat peka på att detta är en mycket viktig bit i nej-alternativets syn på energifrågorna. När nu även andra partier i riksdagen har en likadan syn är det bra ju fortare man kan fatta ett beslut. För näringslivets olika sektorer är det en fördel om man får kort omställningstid men kan börja så tidigt som möjligt. Jag förstår att energiministern i detta läge inte kan svara mera och att vi får vänta ett förslag i den riktning jag har angivit i min fråga så fort som möjligt efter folkomröstningen.

Herr talman! Grethe Lundblad har frågat mig vilka åtgärder jag, eventuellt tillsammans med arbetsmarkhadsministern, tänker vidta för att säkra fortsatt svensk produktion av gummistövlar, lätta gummiskor och tennisbollar. Som svar på frågan vill jag anföra följande. Av försörjningsberedskapsskäl har Tretorn AB fr.o.m. år 1977 erhållit statligt stöd för att upprätthålla viss produktion och produktionskapacitet i fråga om gummistövlar. Hösten 1978 slöts ett avtal mellan överstyrelsen för ekonomiskt försvar och Tretorn för åren 1979-1981. Enligt avtalet skulle företaget under denna period erhålla försörjningsberedskapslån på totalt 19,5 milj.kr. Enligt ett särskilt sysselsättningsavtal skulle företaget under år 1979 härutöver erhålla ett särskilt bidrag. Inte desto mindre begärde Tretorn redan ett halvår senare hos ÖEF att ytterligare försörjningsberedskapslån skulle utgå för år 1980. ÖEF fann emellertid inga skäl att ändra avtalad kapacitetsersättning. Regeringen har intagit samma ståndpunkt som ÖEF. Inom de begränsade ekonomiska ramar som det ekonomiska försvaret har till sitt förfogande måste en lång rad angelägna behov kunna tillgodoses. Jag vill här peka på kravet att trots starkt ökade kostnader upprätthålla försörjningsberedskapen på oljeoch tekoområdena. Detta innebär att noggranna överväganden måste göras både då det gäller vilka varor som skall anses oundgängliga från försörjningsberedskapssynpunkt och i fråga om valet av metoder för att tillgodose behoven. Då det gäller produktion av lättgummiskor vill jag nämna att Tretorns tillverkning upphörde redan under första halvåret 1979. Någon anledning att av försörjningsberedskapsskäl stödja en tillverkning av tennisbollar kan inte föreligga. Som arbetsmarknadsministern framhöll i riksdagen i december kommer självfallet alla tillgängliga arbetsmarknadspolitiska medel att sättas in för att söka lösa problemen för de anställda vid Tretorn. 95 att säkra fortsatt svensk tillverkning av gummistövlar m.m. Jag har inhämtat att Näringslivsdelegationen i Malmöhus län har tagit initiativ till en konsultundersökning. Syftet med undersökningen är att få fram förslag som kan medföra fortsatt produktion hos Tretorn AB och därmed i möjlig utsträckning bereda fortsatt sysselsättning åt den nu varslade personalen.

Herr talman! Jag vill gärna tacka handelsministern för svaret. Tyvärr tycker jag att det ger uttryck för en kallsinnig passivitet som är djupt oroande. Personer som finns nära inpå Tretorn i Helsingborg är inte kallsinniga. De är faktiskt upprörda över det sätt på vilket denna fråga har handlagts. Vi får komma ihåg att Tretorn så sent som i oktober 1979 sade att efterfrågan på gummistövlar och golfskor var god. Och de anställda vet att företaget har svårt att leverera alla i Sverige efterfrågade stövlar och att kapaciteten egentligen skulle kunna ökas. Ändå vill Tretorn AB -— troligen av ekonomiska skäl — lägga ner dennå tillverkning, som är mycket specialiserad och som företaget är helt ensamt om i Sverige. Läggs denna tillverkning ner, kommer vi i fortsättningen inte att producera gummistövlar i Sverige. Gummistövlar är faktiskt en livsviktig vara för många betydelsefulla delar av vårt land — för försvaret, för den viktiga livsmedelsindustrin och för den ekonomiskt mycket betydelsefulla gruvindustrin. På Tretorn finns nya effektiva maskiner för denna produktion och specialtrimmad personal. Orderingången har alltså varit god, och priskänsligheten är inte så stor på dessa speciella arbetsstövlar. Man förstår alltså att personalen vid Tretorn och befolkningen i Helsingborg är upprörda över vad som har skett. Jag har tidigare med handelsministern tagit upp frågan om att Tretorn AB eventuellt skulle kunna samarbeta med andra skoindustrier som staten stöder av beredskapsskäl. Tretorn AB vill lägga ner, men jag undrar ändå om inte regeringen bör medverka till att produktionen fortsätter under dessa förhållanden. Skulle inte Tretorns Stövel AB kunna överleva som ett bolag inom Skogruppen AB? I anslutning till detta vill jag också fråga handelsministern: Vilka kontakter har förekommit mellan handelsdepartementet, överstyrelsen för ekonomiskt försvar och Tretorn? Har koncernledningen varit villig att fortsätta produktionen av stövlar och lättgummiskor med visst försörjningsberedskapslån eller bidrag? Har man varit villig att överlämna produktionen till annan producent?

Herr talman! Man kan inte säga att vi har visat kallsinne här, Grethe Lundblad, eftersom regeringen ju faktiskt har varit beredd att ge och har givit omfattande stödpengar till Tretorn under årens lopp. Vi har också haft ett avtal som varit giltigt och täckt åren t.o.m. 1981. Att företaget ett halvår efter att man har slutit ett sådant avtal begär ytterligare pengar ger underlag för en viss eftertänksamhet beträffande vad som är klok politik fortsättnings Nr 86 vis — det finns ju inte outtömliga förråd av pengar för att klara försörjnings Fredagen den beredskapen. När dessutom överstyrelsen för ekonomiskt försvar anser att — 15 februari 1980 den har alternativ för hur man skall få tillgång till en sådan produkt som gummistövlar i ett krisläge måste regeringen komma fram till de slutsatser som vi i detta fall har gjort. Vi visar inte heller något kallsinne gentemot de anställda som har drabbats av dessa stora påfrestningar. Vi får verkligen hoppas att de olika undersökningar som nu görs för att få fram förslag till hur åtminstone delar av denna produktion skall kunna fungera skall vara framgångsrika. En konkurs innebär ju inte nödvändigtvis att all sysselsättning upphör. En konkurs innebär ju i själva verket att långivare och kapitalägare förlorar pengarna och att företaget, om det har minimal lönsamhet eller förmåga att betala löner, kan klara sig utan stora kapitalkostnader. Vi har haft omfattande överläggningar såväl med överstyrelsen för ekonomiskt försvar som med Tretorn för att försöka finna någon form av lösning.

Herr talman! Jag tycker ändå att handelsministern med hänsyn till den oro som finns i världen och det ofta deklarerade ansvaret för landet borde se till att en så viktig produktion bibehålls i Sverige. Vad som nu kan komma att hända rent företagsekonomiskt, vilket också är upprörande, är att maskinerna flyttas ur landet och personal friställs. Vi vet alltså att länsstyrelsen och Näringslivsdelegationen i Malmöhus län försöker finna möjligheter att rädda stöveltillverkningen genom att skapa en annan företagsstruktur eller att rekonstruera företaget på något sätt. När det gäller skoförsörjningsberedskapen har jag också tagit reda på att staten har bidragit till att Skogruppen AB fått 16 milj.kr. för att köpa fem företag i skobranschen som hade svårigheter. Man har också under innevarande budgetår givit dessa företag ett sammanlagt stöd genom försörjningsberedskapslån på 11,6 milj.kr. Man har alltså från statens sida redan satsat stora pengar på skoområdet. Därför kan inte gummistövlarna kommai en speciell situation. Och man behöver inte ange oljekrisen som skäl för att inte ge företaget ett lån. De bolag som inköptes av staten hade tillsammans 582 anställda. Tretorn har i dag 600 anställda som varslas om uppsägning, så katastrofen är stor. Med anledning av det stöd som har givits via Skogruppen AB skulle jag vilja fråga handelsministern: Vill handelsministern på förhand säga nej till stöd för produktion av Tretornstövlar och eventuellt andra gummiskor genom försörjningsberedskapslån, om produktionen kan fortsättas av ett annat företag som övertar maskinutrustningen och om berörda arbetare och tjänstemän på så sätt kan beredas fortsatt arbete? Vill statsrådet på förhand säga nej till en sådan lösning, som ändå ligger inom möjligheternas ram? att säkra fortsatt svensk tillverkning av gummistövlar m.m.
Herr talman! Det är väl klokt att inte på förhand säga nej, Grethe Lundblad, lika väl som man inte heller bör säga ja på förhand. Man får granska varje fråga och varje förslag till lösning med hänsyn till dess egna meriter, och det är vi beredda att göra. Grethe Lundblad talar om den oro som finns i världen, och jag vill instämma i det. Det är också anledningen till att vi trots de oerhört stora kostnaderna på oljeområdet är i färd med att förbättra försörjningsberedskapen i det avseendet. 'Men vi liksom Grethe Lundblad är ju i den belägenheten att vi, eftersom vi nu inte kan satsa på allting, måste väga varor mot varandra och ta hänsyn till vad som är allra mest angeläget ur försörjningsberedskapssynpunkt, och uppbyggnaden av oljelagren och satsningarna på tekoindustrin drar med sig oerhört stora kostnader. Vad sedan gäller Skogruppen AB är ju det en företagsgrupp som nu har lyckats att komma på fötter och att få skoindustrin att delvis fungera på ett rimligt sätt. Det går inte att tvinga den att överta ytterligare företag, vilket skulle kunna äventyra hela skotillverkningen.
Herr talman! Jag tycker det är upprörande att man lugnt kan se på hur en lönsam och modern produktion läggs ned, speciellt med tanke på att denna produktion är av betydelse för landet. Vi vet dessutom att produktionen, om vi skall köpa den på världsmarknaden, måste hämtas från länder som ligger långt borta. Det är möjligt att man i dag kan få dessa stövlar till ett lägre pris i utlandet, men man kan då absolut icke få den kvalitet som tillverkas vid Tretorn AB. Företaget har en god orderingång, och det finns en stor efterfrågan på stövlarna. Är det då verkligen inte skäl för regeringen att på ett mer aktivt sätt medverka till att den här produktionen bibehålls? Om en omstrukturering av företaget skulle kunna komma till stånd så att man kan behålla personalen, som är specialtrimmad för detta arbete, och så att man också kan bibehålla maskinparken inom landet, finns det då inte anledning för regeringen att liksom när det gäller annan skotillverkning försöka att med olika försörjningsberedskapslån och liknande hjälpa till att få ordning även på den här tillverkningen? Jag tror att man i Helsingborg bland dem som står denna industri nära med stor tillfredsställelse skulle hälsa ett något mer positivt besked från statsrådet i denna fråga. Jag vet att detta också gäller för länsstyrelsen i Malmöhus län.
Herr talman! Det är inte så att vi med lugn ser på vad som händer. Tvärtom är vi bekymrade över vad som händer. Det är också fel som Grethe Lundblad säger att vi med lugn skulle åse hur ett lönsamt företag läggs ned. Det är ju tvärtom så att detta företag, trots att det erbjudits omfattande stöd och trots att det slutit avtal om att fortsätta sin tillverkning t.o.m. 1981, ett halvår senare deklarerar att det inte går, att det kostar ändå mycket mer pengar. Vi befinner oss i en situation där vi måste väga det ena mot det andra — och det måste man ju i politiken, för det är inte bara att kommendera fram det man helst av allt skulle vilja ha gjort och att allting sedan finns framdukat på bordet. Den socialdemokratiska näringspolitiken tycks f. n. gå ut på att man skall ta pengar från lönsamma företag för att stoppa in dem i olönsamma företag. Men en sådan politik skulle innebära att det blev förfärligt dåligt med sysselsättningen framöver. Jag tycker att det är att ge den ekonomiska politiken en verkligt kallsinnig utformning. Det går inte att ge löften bara för att det kan vara populärt och för att man kortsiktigt kan förvärva röster. Man säger att nu får det inte bli fler omställningar eller tal om utveckling, men det innebär ju att man hindrar utvecklingen för företag på orten som skulle kunna gå bra framöver. Genom att satsa pengar på företag med de största lönsamhetsbekymren slår man undan benen för de framtida sysselsättningsmöjligheterna.
Herr talman! Tretorn AB har till följd av olika dispositioner och vissa olönsamma produktionsdelar fått ett underskott, men den del av produktionen som berör stövlarna — vilken i och för sig sköts av ett eget bolag inom Tretorn, nämligen Tretorns Stövel AB — är lönsam. Det är den som jag hemställer om att handelsministern skall försöka rädda, så att den blir kvar i Sverige. Jag tycker att det är trist att behöva ha en svensk produktion utomlands av gummistövlar, trots att vi inom landet kunde ha haft en lönsam produktion. I detta fall skulle både en aktiv näringspolitik och en god försörjningsberedskap kunna ge oss anledning att göra mera aktiva insatser för att ha den här delen av Tretorns produktion kvar i landet. Det gäller bl.a. gummistövlar och vissa andra skor. I ett avspärrningsläge är det dock av betydelse att ha kvar denna produktion. Det finns alltså ingen anledning att tala om olönsam produktion när det gäller den här delen.
Herr talman! Jag måste verkligen reagera om någon ställer sig upp här i riksdagen och gör gällande att denna gummistövelsproduktion är lönsam. Det är ändå att gå ett steg för långt. Överstyrelsen för ekonomiskt försvar, olika konsulter m.fl. har under många år granskat denna tillverkning och funnit att den i högsta grad är olönsam. Det är ju därför man har skjutit till pengar. Varför har Grethe Lundblad tidigare i riksdagen röstat "ör bidrag till uppehållande av gummistövelsproduktionen om den är lönsam? Är Grethe Lundblad så pigg på att dela ut skattebetalarnas pengar att hon sitter här och röstar för bidrag på 20 milj.kr. till ett redan lönsamt företag? Det är ju alldeles orimligt. Jag reagerar mot att man försöker sprida uppfattningen att det här rör sig om någonting så fantastiskt orimligt som att ett lönsamt företag läggs ned. Är det lönsamt med gummistövelsproduktion måste man fråga sig varför vi behöver skjuta till statspengar. Herr talman! Grethe Lundblads linje är helt oförklarlig.
Herr talman! Jag har försökt att förklara att det finns olika produktionsdelar inom Tretorn och att de inverkar på varandra. Men trots att man höjde priserna på gummistövlar i höstas, har efterfrågan kvarstått. Det finns ingen större priskänslighet, eftersom det är en bra vara som behövs här i landet. Därför är personalen och andra i Helsingborgsområdet rätt upprörda över att denna produktion skall läggas ned, tydligen av rent företagsfinansiella skäl. Jag tycker att regeringen borde undersöka frågan närmare. Länsstyrelsen skulle nog också bättre kunna kartlägga vad som har hänt. Det finns ingen större anledning att fortsätta den här debatten, eftersom handelsministern inte vill förstå att det föreligger speciella skäl för denna produktion. Vi får väl hoppas att folk inom länet och länsstyrelsen agerar mera aktivt för ett bibehållande av den här produktionen och att vi så småningom skall kunna omvända även handelsministern, så att han i någon mån vill stödja en omkonstruktion av företaget.
Herr talman!

Grethe Lundblad har ju här i riksdagen varit med om att anslå en mängd miljoner till företaget, som tydligen är alldeles tokigt, eftersom det håller på att lägga ned en lönsam verksamhetsgren. Men kapitalismen är inte fullt så dum, Grethe Lundblad, att den lägger ned lönsamma tillverkningar.

Herr talman! Karin Nordlander har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att socialstyrelsens rekommendationer om sjukskrivning vid förlossning skall följas. Karin Nordlander har därefter meddelat att ordet sjukskrivning skall ersättas med ordet utskrivning. sägs att moderns vårdtid på förlossningsanstalt helst inte bör understiga åtta dagar. Utvecklingen har därefter gått mot kortare vårdtider. I en utredning av socialstyrelsen om förlossningsvårdens organisation anges medelvårdtiden år 1970 vid okomplicerade förlossningar till ca sju dagar. Samma medelvårdtid redovisas för år 1979. Det är väl känt att nyblivna mödrar ofta har en stark hemlängtan. Bl. a. detta förhållande har utgjort motiv för att effektivisera vården. Systematisk undervisning i mödraoch barnavård finns numera på de flesta BB avdelningar i landet. På vissa håll har man förkortat vårdtiden på BB-avdelning avsevärt genom att inrätta särskilda lättvårdsavdelningar för nyförlösta kvinnor och genom samarbete med hemsjukvården. Utvecklingen inom förlossningsvården har sålunda lett till bl.a. kortare vårdtider och försök med öppna och halvöppna vårdformer som komplement till sjukhusvården.. Det är därför inte möjligt att enbart med ledning av medelvårdtiden bedöma om mödrarna erbjuds en god förlossningsservice. Förhållandena inom förlossningsvården är inte sådana att de påkallar några åtgärder från regeringens sida. Jag vill erinra om att svensk förlossningsvård internationellt åtnjuter ett utomordentligt gott anseende.

Herr talman! Jag tackar hälsovårdsministern för svaret. Jag håller med om att vi hittills har haft och fortfarande har en bra förlossningsvård i vårt land. Till grund för detta finns ett riksdagsbeslut från 1937, där enligt sjukvårdslagen skyldighet föreligger för sjukvårdshuvudmännen att ombesörja såväl sluten som öppen förlossningsvård. Genom en utbyggd mödrahälsovård, som omfattar såväl förvård och eftervård som behandling av de sjukdomar som föranletts av graviditeten eller förlossningen, har man i stor utsträckning eliminerat riskerna för både mödrar och barn i samband med förlossning. Vi ser allvarligt på det förhållandet att ansvariga sjukvårdspolitiker tar en tillfällig nedgång i barnafödandet som motivering för en minskning av insatserna och antalet vårdplatser inom kvinnosjukvården. Den nedgång i födelsetalen som främst skett under senare hälften av 1970-talet har f. ö. redan vänt. Det finns flera exempel på hur påtvingad sysslolöshet — ungdomsarbetslösheten — påverkat barnafödandet samt på att mödrarna blir allt yngre. Vi har nu i befolkningen en ungdomstopp, den s.k. 16 årspuckeln, vilket också tyder på att vi får räkna med ett ökat barnafödande under de närmaste åren. I Stockholms län, där frågan om nedläggning av kvinnoklinikerna är högaktuell, redovisas följande siffror som gäller antalet förlossningar i förhållande till antalet förlossningsplatser: 1978 fanns det 460 vårdplatser, och antalet förlossningar var 17 500. Under 1980 räknar vi med att det skall finnas 410 platser för 19 800 förlossningar. Antalet vårdplatser har alltså minskat med 50 under samma tid som antalet förlossningsar ökat med 2 300. För övriga delar av landet vände födelsesiffrorna 1979. Eftersom vårdplatserna på kvinnokliniker inte enbart är förbehållna förlossningsvården betyder varje indragen plats att vi får ett ökat tryck på en snabbare genomströmning av patienter. Detta leder i realiteten till att nyblivna mödrar skrivs ut tidigare än socialstyrelsen rekommenderat. Det är viktigt för alla mödrar, och särskilt för förstföderskor, att de får det stöd och den hjälp som behövs för att de skall klara både den fysiska och den psykiska påfrestning som en förlossning innebär. För detta erfordras att rekommendationerna beträrfande vårdtiden följs.

Herr talman! Karin Nordlander har också ställt en interpellation till mig som ligger väldigt nära detta ämne. Jag anser det med hänsyn till detta lämpligt att gå in på en djupare diskussion om de här frågorna i samband med besvarande av den interpellationen. Därför vill jag i dag bara hänvisa till det svar som jag nyss har avgivit.
Herr talman! Jag vill då ställa ytterligare en fråga till Elisabet Holm. Så sent som i maj 1979 fattades det ett beslut här i riksdagen med anledning av proposition om föräldrautbildning. Där stod det att föräldrautbildningen under BB-tiden bör innebära att såväl fadern som modern får aktivt delta i vården av barnet. Faderns deltagande bör få en organiserad form genom att han inbjuds att viss tid delta i föräldrautbildningen på BB. I en annan del av föräldrautbildningen föreslås att båda föräldrarna ges tillfälle att diskutera sina upplevelser från förlossningen med t.ex. den barnmorska som tjänstgjort vid tillfället. Det måste väl också höra till hälsovårdsministerns angelägenheter att se till att man kan genomföra det här beslutet som riksdagen har fattat. Att vi skall gå in på interpellationen har jag inte heller menat. Jag vill dock nämna att i lokalradion i onsdags talade en förstföderska om hur hon blev utskriven efter fem dagar — mot sin vilja. En läkare talade om att det fanns patienter som väntade på att få komma in. Trots att barnet hade gulsot och inte hade börjat äta blev hon hemskickad. Hon tyckte det var en mycket negativ upplevelse för en förstföderska att bli behandlad på detta sätt. Den fråga som jag ställde i slutet av mitt förra inlägg var: Anser hälsovårdsministern att kvinnor skall ha rätt att vara kvar på BB minst det rekommenderade antalet dagar?
Herr talman! Det är alldeles självklart att om moderns och barnets tillstånd kräver en längre vård än den man kanske ursprungligen har beräknat, skall den vården ges. Det tycker jag som sagt är en helt självklar sak. Enligt 5 § sjukvårdslagen utövar socialstyrelsen den högsta tillsynen över landstingens sjukvårdande verksamhet. Tillsynen sker genom inspektioner och överläggningar med huvudmän och personal. Jag utgår från att styrelsen kommer att se till att rättelse sker, om styrelsen finner att Nr 86 förlossningsvården inte är tillfredsställande ordnad inom sjukvårdsområdet. I 31 § sjukvårdskungörelsen regleras överläkares ansvar. Där sägs att det åligger överläkare att ansvara för sjukvårdens behöriga och ändamålsenliga handhavande inom det verksamhetsområde som har anförtrotts honom. Detta innebär bl.a. att överläkare skall ge personalen de allmänna direktiv som behövs för att sjukvården skall bedrivas på ett lämpligt sätt. Av allmänna läkarinstruktionen följer vidare att alla läkare är skyldiga att i sin verksamhet alltid handla i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Det här gäller alldeles självklart också förlossningsvården.
Herr talman! Det här låter naturligtvis mycket bra, och det är naturligtvis bra också i vissa fall. Men när det blir platsbrist, ställs ju sjukhusledningen i den situationen att den måste göra prioriteringar — man har helt enkelt inte mer än ett visst antal platser. Det är därför vi menar att det inte är tillfredsställande att man drar in ytterligare platser, när vi vet att det redan i dag finns en brist just när det gäller kvinnokliniker.
Herr talman! Som Karin Nordlander väl vet, förekommer inget ministerstyre i det här landet. Jag kan alltså inte gå till Stockholms läns landsting, som det tydligen gäller här, och säga: Ni får inte lägga ner några platser. Jag tycker också att Karin Nordlander drar litet förhastade slutsatser om situationen i landet som helhet av vad som händer i Stockholms län. Förhållandena kan variera, och det kan i vissa fall vara bättre ute i landet än vad det är just här. F. ö. tycker jag att vi kan fortsätta den här debatten i samband med att svar lämnas på den interpellation som Karin Nordlander har framställt i liknande frågor.
Herr talman! Det är möjligt att det är bättre på vissa håll ute i landet, men det har varit väldiga diskussioner från och till när man har lagt ner kvinnokliniker och avstånden för de blivande mödrarna blivit allt längre. Problemet är inte specifikt för Stockholms läns landsting, utan samma förhållande råder i Östersund, Härnösand — där måste man åka till Sundsvall — och på Öland och flera andra platser i landet, men vi kan återkomma till detta i interpellationsdebatten.

Herr talman! Eva Hjelmström har i en interpellation frågat: 1. Anser utrikesministern att ett svenskt deltagande i massteriliseringar av kvinnor är förenligt med den svenska biståndspolitikens mål? 2. Är utrikesministern beredd att medverka till att en omprövning av Sveriges deltagande i projekt av denna typ sker och vilka etiska principer anser utrikesministern bör gälla för att ett svenskt deltagande över huvud taget skall få förekomma? Bakgrunden till Eva Hjelmströms interpellation är det svenska stödet till familjeplanering i Indien. Hon berör direkt det indiska projekt för familjeplanering som Sverige och Internationella utvecklingsfonden lämnat bidrag till sedan år 1972. Projektet skulle enligt planerna ha avslutats 1978 men har försenats. Hon hänvisar vidare till ett eventuellt svenskt bidrag till ett andra befolkningsprojekt i Indien. Enligt Eva Hjelmström gäller detta ett projekt för sterilisering av kvinnor. Det förstnämnda projektet har haft två syften. Det ena är att inom elva distrikt i delstaterna Karnataka och Uttar Pradesh pröva nya former för familjeplaneringsverksamhet. Projektet har därför delvis haft en forskningsinriktning. Syftet har varit att visa hur olika förändringar i programmet påverkar människors attityder till familjeplanering. Projektets andra syfte har varit bl.a. att förstärka mödraoch barnavården, familjeplaneringsservicen och åtgärder ägnade att motivera människorna för familjeplanering. I projektet har ingått att uppföra och utrusta sammanlagt ca 1 500 hälsostationer och hälsocentraler på landsbygden samt ett antal utbildningsinstitutioner. Två forskningsinstitutioner utvärderar fortlöpande verksamheten. Frågan om svenskt deltagande i ett andra befolkningsprojekt bereds f. n. av SIDA. Något beslut har ännu inte fattats. Den indiska framställningen gäller bl.a. uppförande av ca 2 000 hälsostationer, drygt 100 primärhälsocentraler, mindre operationssalar för 60 primärhälsocentraler och ca 50 utbildningsenheter. Målsättningarna är, enligt förslaget, att minska barnadödligheten, förbättra barnens och mödrarnas hälsotillstånd och att sänka födelsetalen. Sterilisering är en medicinskt accepterad form för familjeplanering. Ingreppet kan göras på både kvinnor och män. Sterilisering av kvinnor är ett betydligt mer komplicerat ingrepp än sterilisering av män. Ett steriliseringsingrepp på en kvinna är i praktiken ett oåterkalleligt ingrepp. Det ställer också stora krav på bl.a. de hygieniska förhållandena. Under det indiska undantagstillståndet bedrevs en intensiv kampanj för familjeplanering. Sterilisering — främst av män — förekom i stor omfattning, och från många håll har det rapporterats om tvång. Om Sverige skall kunna delta i familjeplaneringsprojekt, där sterilisering ingår som en av flera metoder, måste bestämda garantier finnas för att de som genomgår dessa operationer gör det helt frivilligt. Detta gäller naturligtvis inte minst sterilisering av kvinnor. Varje tvekan om frivilligheten i medverkan måste vara undanröjd. De hygieniska kraven måste vara uppfyllda och rättvisande information lämnas om olika metoders konsekvenser. En förutsättning för svenskt bistånd till familjeplaneringsprogram, som innefattar sterilisering av kvinnor, är således att sådana steriliseringar är resultatet av kvinnors självständiga och fria val och därmed utesluter såväl direkta som indirekta påtryckningar. Denna förutsättning står givetvis klar för biståndsmyndigheten, SIDA, och ställer stora krav på den både när det gäller att pröva svensk medverkan i projekt där sterilisering av kvinnor ingår och när det gäller att fortlöpande följa sådana projekt. Det främsta motivet för svenskt bistånd till familjeplanering är att förbättra kvinnornas och barnens situation. En sådan förbättring kan självfallet inte nås enbart genom upplysning om och tillgång till familjeplaneringsservice. Därför är det viktigt att familjeplaneringen inte är en isolerad företeelse utan ingår som ett led i mera allmänna åtgärder för att förbättra människors sociala villkor. Svenskt bistånd till familjeplanering är ett viktigt medel för att bidra till kvinnans frigörelse. Att detta är oförenligt med alla former av tvång, öppna såväl som dolda, är uppenbart.

Herr talman! Jag tackar Ola Ullsten för svaret på min interpellation. Samtidigt tvingas jag konstatera att man faktiskt måste vara folkpartist för att kunna ge ett sådant svar. Bakgrunden till mina frågor är känd. SIDA har sedan ett antal år deltagit i ett s.k. familjeplaneringsprojekt i Indien tillsammans med Världsbanken genom dess organ Internationella valutafonden eller IDA. Detta familjeplaneringsprojekt är, som också utrikesministern säger i sitt svar, ännu inte utvärderat till fullo. Det står emellertid fullt klart att projektet spårade ur inte minst under tiden för undantagstillståndet, då massteriliseringar av män — ofta under hot eller tvång — var vanligt förekommande. Jag ifrågasätter om det här tidigare projektet över huvud taget borde ha kommit till stånd, men det framstår som en självklarhet att ett nytt inte bör startas. Vad SIDA de facto ger sig in på är att utrota de fattiga i stället för fattigdomen. Vad: SIDA planerar är massteriliseringar av kvinnorna, eftersom männen i dag vägrar att ställa upp. Kvinnorna förutsätts vara lättare att påverka. Herr talman! Redan 1975 konstaterade riksrevisionsverket i sin analys av SIDA:s hälsooch familjeplaneringsbistånd att SIDA i ett stort antal länder utgick ifrån en alltför förenklad problembild. Man förutsatte att om människorna i u-länderna bara fick information om och tillgång till preventivmedel så skulle de själva komma att använda dem. SIDA verkade för och byggde själv upp familjeplaneringsprogram som organisatoriskt isolerades från den förebyggande hälsovården. Riksrevisionsverket framhöll att insatserna gav låg effekt och accepterades dåligt av befolkningen. Riksrevisionsverket efterlyste därför en integrerad syn på familjeplaneringens område. Man krävde att insatserna skulle sättas in i ett större perspektiv och att människorna själva skulle få ett större inflytande över projekten. I analyserna sades uttryckligen ifrån att det krävdes etiska normer för det svenska familjeplaneringsbiståndet. Några sådana normer har ännu inte sett dagens ljus. SIDA är alltså trots avsaknaden av en utvärdering av det första projektet och trots avsaknaden av de här etiska normerna uppenbarligen beredd att gå in i ett nytt projekt. Ola Ullsten säger i sitt interpellationssvar: ”Om Sverige skall kunna delta i familjeplaneringsprojekt, där sterilisering ingår som en av flera metoder, måste bestämda garantier finnas för att de som genomgår dessa operationer gör det helt frivilligt. ———- Varje tvekan om frivilligheten i medverkan måste vara undanröjd.” Ja, herr talman, detta låter sig naturligtvis sägas i den svenska riksdagens kammare, men hur ser det ut på den indiska landsbygden? Det finns ett indiskt ordspråk som lyder: En liten familj är som en bäck —en stor familj är som en mäktig flod. Vill man nå resultat måste man alltså framför allt satsa på förebyggande insatser — inte på steriliseringar. Vill man nå resultat, så krävs att barnen överlever och inte dör av svält eller undernäring. Och jag frågar mig: Hur skall Ola Ullsten kunna garantera att det här sker frivilligt? Hur skall de tre biståndsarbetarna, stationerade i New Delhi och med fullt upp att göra, kunna följa upp och garantera frivilligheten? Det är bara att konstatera att det i själva verket ingen frivillighet finns för den fattige bonden och hans hustru, när de erbjuds ett antal dollar för att kvinnan steriliserar sig. Det finns bara ett tvång — ett ekonomiskt tvång, om inte annat, ett tvång att överleva och kunna försörja familjen. Ola Ullsten fortsätter: ”En förutsättning för svenskt bistånd till familjeplaneringsprogram, som innefattar sterilisering av kvinnor, är således att sådana steriliseringar är resultatet av kvinnors självständiga och fria val och därmed utesluter såväl direkta som indirekta påtryckningar.” Herr talman! Detta förutsätter att projektet enbart är avsett för överklassens kvinnor i Indien, om ens för dem. Hur skall Ola Ullsten eller SIDA kunna garantera kvinnornas fria och självständiga val i ett land som Indien, där kvinnoförtrycket är allmänt och där kvinnor t.o.m. bränns ihjäl, om de inte betalar tillräcklig hemgift? Detta fria och självständiga val är en omöjlighet, och om nu denna förutsättning står så klar för biståndsorganet SIDA som Ola Ullsten påstår borde styrelsen omedelbart ta konsekvenserna av detta och dra sig ur projektet. Utrikesministern fortsätter och säger att det främsta motivet för detta bistånd är att förbättra barnens och kvinnornas situation. Han dristar sig t.o.m. att säga att det är ett viktigt medel för kvinnans frigörelse och försöker därmed legitimera projektet. Men, herr talman, det här har ingenting med kvinnornas frigörelse att skaffa — tvärtom. Projektet startar i fel ände. Vad som krävs är helt andra åtgärder. Inte stort mer än 10 26 av kvinnorna i Indien kan läsa, färre och färre av dem får jobb som garanterar dem ekonomiskt oberoende, hälsovården är — trots SIDA:s generaldirektörs påstående om motsatsen — usel. Det är sådana faktorer som man borde analysera och angripa i stället för att tvinga på kvinnorna massterilisering. Det är i dag ett faktum i Indien att barnen är ett av de fattigas få kampmedel för att stå emot det förtryck som de upplever. Fler barn ger de fattiga försörjning på ålderdomen. Och helt bortsett från det rationella i detta upplevs det så bland de breda befolkningslagren. Därmed blir barnbegränsningsprojektet en del av ett krig mellan förtryckare och förtryckta. Ola Ullsten ställer sig i sitt svar på förtryckarnas sida. Jag tycker, herr talman, att Ola Ullsten och SIDA:s styrelse borde se till den verklighet som finns och säga nej till projektet. Det är också ett krav som rests av SIDA-anställda, RFSU och andra organisationer. Jag vill sluta med en förnyad fråga till Ola Ullsten: Får jag verkligen tolka svaret så, att Ola Ullsten tror att man kan lösa svältproblemen i ett land som Indien med den här typen av biståndsinsatser?

Herr talman! ”Alla par och enskilda individer har den grundläggande mänskliga rätten att fritt och under ansvar bestämma hur många barn de skall ha och när barnen skall komma till världen samt att få upplysning, undervisning och medel för detta.” Så står det i den handlingsplan som antogs på FN:s befolkningskonferens 1974. Sverige har gått i bräschen för familjeplaneringen, och det har varit viktigt, eftersom den i grunden enkla och självklara idén stött på många fördomar och starkt motstånd runt om i världen. Den svenska linjen har traditionellt byggt på två insikter: för det första att familjeplanering kan vara viktig för familjernas hälsa och välfärd och bidra till kvinnans frigörelse, för det andra att befolkningsutvecklingen aldrig kan frikopplas från de sociala och ekonomiska förhållandena i ett land. När vi samarbetar med ett u-land om familjeplanering måste vi alltid ha det breda perspektivet. I de fattiga indiska landsbygdsområdena skaffar man sig många barn för att få åtminstone en överlevande son, som sedan kan dra försorg om föräldrarna. Är indierna fattiga för att de har så många barn, eller är det snarare så att de har många barn därför att de är fattiga och därför att barnadödligheten är stor? Den svåraste befolkningsfrågan för Indien är att var fjärde indier är sjuk och undernärd och att dödligheten är så stor. Bland 100 spädbarn är det 13 som dör, och i det närmaste en tredjedel av barnen dör innan de fyller fem år. barnaoch mödravård, men hittills har betoningen tyvärr legat på en hårdhänt sterilisering. Av de indiska par som fått hjälp till barnbegränsning är det bara 10 26 som använder vanliga preventivmedel. För övriga 90 96 har barnbegränsningen skett genom sterilisering. Väldigt många människor i Indien uppfattar i dag familjeplanering som samma sak som sterilisering. De senaste fem åren har det skett nästan 15 miljoner steriliseringar i landet. För två och ett halvt år sedan gjorde den indiska regeringen en markering att sterilisering måste vara frivillig. Inför det andra befolkningsprojektet har från regeringshåll strukits under att familjeplaneringen bör ske frivilligt och inom ramen för ett brett socialt program. Det som oroar är att projektförslagen talar ett annat språk. Där finns en ensidig betoning av steriliseringsinsatserna. ”Efter födseln av andra barnet bör behovet av att genomgå permanent sterilisering introduceras i förklädd skepnad”, står det i projektförslaget för en av delstaterna.

Det är inte lätt att kunna skaffa sig sådana garantier, för även inför förra befolkningsprojektet utlovades fullständig frivillighet. Det är med stor oro man ser formuleringarna i projektförslagen. Om man dessutom är medveten om de attityder som finns hos åtskilliga av den personal som har att arbeta med dessa familjevälfärdsprogram blir oron inte mindre. Det är mycket viktigt att vi verkligen ser till att vi inte medverkar i en tvångssterilisering av människor.

Herr talman! Jag har ett intryck av att Eva Hjelmström å ena sidan och flertalet övriga som har deltagit i familjeplaneringsdebatten å andra sidan har ganska olika utgångspunkter. Såvitt jag förstår avvisar Eva Hjelmström all slags familjeplanering. Familjeplanering innebär att man utrotar de fattiga i stället för fattigdomen, säger hon. Det är en vanlig kommunistisk uppfattning, förd till torgs på många internationella konferenser, präglad av en som jag tycker ganska stor brist på förståelse för de människors situation som det egentligen gäller. Det Eva Hjelmström har att sätta emot är att barnen skall användas som kampmedel — därför behövs det många barn. Vi andra har en annan syn på mänskliga rättigheter. Familjeplanering, dvs. rätten för familjen, i första hand kvinnan, att själv bestämma hur många barn hon skall ha och när hon skall ha dem, anser vi höra till de mänskliga rättigheterna. Den typen av mänskliga rättigheter vet vi att de flesta kvinnor, de flesta familjer, i de fattiga länderna helt och hållet saknar. Därför menar vi att vi skall sätta in familjeplaneringen i de allmänna ansträngningarna för att förbättra människors sociala villkor. Här är det möjligt att vi kan närma oss varandra litet grand, eftersom Eva Hjelmström trots allt också diskuterade familjeplaneringens inriktning. Vi måste se befolkningsutvecklingen i u-länderna som en del i den sociala utvecklingen. Det är riktigt att — som framför allt Jan Bergqvist var inne på — man ofta ser barn som ett slags försäkringspremie för ålderdomen. Dessutom vet man att ganska många barn dess värre dör, och man vill skaffa sig många också av det skälet. Och det är klart att vill man förändra den här situationen och därmed förändra befolkningsutvecklingen och kvinnans situation, finns det ingen genväg förbi en allmän standardhöjning för de här människorna, en allmän social förbättring på alla fronter. Jag tror inte heller att man kan påstå att Sverige förhåller sig passivt eller är ointresserat av att delta i sådana ansträngningar. Tvärtom. Jag har, som jag tror att Eva Hjelmström bör ha uppfattat, inte uttalat mig för det här speciella projektet. Jag har i interpellationssvaret redovisat de villkor som jag anser bör ställas för svensk medverkan i familjeplaneringsprojekt. Jag har påtalat att den svenska biståndspolitikens inriktning är den att familjeplaneringsprojektet skall vara en integrerad del av andra sociala program. Det är ett viktigt påpekande. Det innebär naturligtvis att Sverige inte kan stödja familjeplaneringsprojekt som inte innehåller andra målsättningar än att minska barnafödandet. Jag har vidare ganska bestämt hävdat att vi inte kan delta i projekt där det kan misstänkas att de som skulle utsättas för sterilisering — vare sig det gäller män eller kvinnor men framför allt när det gäller kvinnor — gör det under någon form av tvång. Här kan det finnas olika slags tvång. Det kan finnas ett mer eller mindre brutalt fysiskt tvång som har rapporterats från Indien tidigare. Det kan också finnas ett mera försåtligt tvång: att man lockar till sterilisering med hjälp av stora ersättningar, som kan vara så stora att de är avgörande för familjernas ekonomi och alltså de facto upplevs som ett tvång; kvinnan tvingas dit, av mannen om inte annat, eftersom den ekonomiska vinningen av det hela blir så stor. Självfallet kan Sverige inte medverka i projekt som har den uppläggningen. Nu förutsätter jag i mitt interpellationssvar att SIDA har allt detta klart för sig — jag vet inte av vilken anledning jag inte skulle förutsätta det — och att man prövar det här projektet mycket noga. Det finns många skäl att göra det. Erfarenheterna från det tidigare familjeplaneringsprojektet, som jag redogjorde för i mitt interpellationssvar, är inte bara goda. Man bör alltså ha en utvärdering av det projektet tillgänglig för att kunna pröva om man skall delta i det projekt som det nu är fråga om. Här finns också en ganska bred opinion emot sterilisering — eller i varje fall en opinion som ställer sig mycket tveksam till sterilisering av kvinnor i former som inte innebär att man kan vara säker på att frivilligheten är garanterad. Medicinsk expertis i Sverige och många debattörer från höger till vänster har uttalat stark oro. I den situationen måste biståndsmyndigheten — och det tror jag också att den själv har fullt klart för sig — ta särskilt stor hänsyn, eftersom man ju annars riskerar att allvarligt försvaga den svenska biståndsviljan. Jag har, herr talman, fullt förtroende för SIDA:s förmåga att göra denna bedömning — såväl medicinskt-tekniskt som etiskt och politiskt.

Herr talman! Jag avvisar inte all form av familjeplanering, som Ola Ullsten påstår. Men jag avvisar all form av massterilisering, inte minst av kvinnorna. Det är ju också under hygieniskt betryggande former 25 gånger farligare för en kvinna att låta sterilisera sig än för en man. Som jag tidigare framhöll uppfattar jag det så att familjeplanering framför allt skall innebära att man satsar på förebyggande åtgärder — att man satsar på hälsooch sjukvård, mödraoch barnavård samt utbildning. Sedan kan man också inbegripa jord till de landlösa, arbete och andra faktorer. Nu gjorde Ola Ullsten en del klarlägganden som jag tycker var bra. En utvärdering av det tidigare projektet måste ske innan man kan gå in i något nytt. Detta står inte i det första svaret som jag fick här i dag. De tidigare erfarenheterna var inte bra — det var också vad jag framhöll — och borde stämma till eftertanke. Det är ju, som Jan Bergqvist också sade, mycket oroande att läsa de nya projektplanerna liksom de rapporter som bl.a. Staffan Bergström och Ulla-Britta Segersky har skrivit om projekten. Där pekar man bl.a. på att de kliniker som nu byggs verkar vara avsedda i första hand för gynekologiska operationer på kvinnor — och alltså inte för de förebyggande insatser som SIDA borde satsa på. Ola Ullsten upprepar att SIDA har allt detta klart för sig, och han förutsätter att SIDA prövar projektet noggrant. Men oron kvarstår faktiskt, när ledande representanter för SIDA:s styrelse går ut och förklarar att alla dessa normer, som utrikesministern tidigare redogjorde för, är uppfyllda i det här projektet. Jag vidhåller alltså att oron kvarstår, både hos SIDA-anställda och hos andra. Ola Ullsten säger att han inte uttalat sig för projektet, men han har heller inte uttalat sig mot det.
Herr talman! Jag har inte så mycket att tillägga efter Eva Hjelmströms andra inlägg, som var mera fyllt av sans än det första. Jag vill bara rätta henne på en punkt. SIDA har ännu inte tagit ställning till det aktuella projektet, och man kan därför inte tillvita SIDA allehanda avsikter i det avseendet. Det pågår f. n. en beredning inom SIDA, och jag har sagt att jag utgår från att man i denna kommer att ta hänsyn till alla förhållanden som är av betydelse, inkl. vad som kan komma ut av en noggrann granskning av erfarenheterna av det tidigare projektet. Även om det har funnits en hel del att säga om de tvångsinslag som kan ha förekommit mot slutet av detta projekt, har det också lett till positiva resultat. Jag kan t.ex. nämna att antalet par som använde familjeplaneringsmetoder är 50 20 högre i projektdistrikten än i andra distrikt i delstaten, att förlossningar skötta av utbildad personal låg 50-100 26 högre i projektdistrikten än i andra distrikt och att antalet vaccineringar av barn visserligen var mindre än planerat men trots detta låg på en högre nivå än i andra distrikt. Detta visar att projektet har haft många positiva inslag och att det också har varit ett integrerat projekt, där koncentrationen har legat på den hälsovårdsmässiga aspekten, i varje fall i projektets ursprungliga utformning. Att det sedan av många rapporter att döma kan ha spårat ur är jag den förste att beklaga, eftersom det är ett viktigt syfte som familjeplanerarna är ute i. Vi måste undvika den typen av erfarenheter, om vi skall kunna på ett målmedvetet sätt fortsätta att bedriva utvecklingsarbetet i u-länderna med stöd av u-ländernas eget folk och också med stöd av de människor som här i Sverige skall lämna sitt bidrag.
Herr talman! Av det som Ola Ullsten sade i början av sitt senaste inlägg finns det bara en slutsats att dra för SIDA:s styrelse, nämligen att dra sig ur projektet. Sedan räknade Ola Ullsten upp en rad positiva effekter av det första IPPF-projektet. De positiva effekterna kan nås genom andra biståndsinsatser.

Herr talman! Ingrid Sundberg har i sin interpellation ställt två frågor. För det första frågar hon om jag anser det önskvärt att Sveriges inflytande på FN-organens biståndsverksamhet ökar och hur detta i så fall skall kunna ske. För det andra ställs frågan varför vi har en så stor ingående reservation på den multilaterala biståndsbudgeten och vilka möjligheter som finns till ett snabbare utnyttjande av medlen. Jag börjar med frågan om reservationen. Problemet är här i huvudsak av teknisk natur och avser i första hand de internationella finansinstitutionerna, dvs. IDA och de regionala utvecklingsbankernas fonder för mjuk utlåning till låginkomstländer. Orsaken till den stora reservationen är att våra bidrag till dessa institutioner i mycket stor utsträckning lämnas i form av skuldsedlar i stället för kontanter. För IDA:s del gäller detta till 100 36. I och med att skuldsedlarna är deponerade kan institutionen göra fasta åtaganden gentemot mottagarländerna och påbörja projekt. Eftersom utbetalningarna sträcker sig över en följd av år behöver bankerna däremot inte dra på skuldsedlarna omedelbart. Man får på detta sätt en reservation som förefaller otillfredsställande stor, men vinner å andra sidan att belastningen på betalningsbalansen sträcks ut över en längre tid. I det belopp som Ingrid Sundberg hänvisat till ingår också en ointecknad reservation, som f. n. uppgår till omkring 185 milj.kr. Under innevarande budgetår kommer denna reservation att sjunka på grund av att anslaget för övriga multilaterala ändamål kommer att visa underskott. En ytterligare avtrappning beräknas ske under nästa budgetår. Vi överväger i detta sammanhang på vilken nivå den ointecknade reservationen bör ligga. Klart är att vi inom det multilaterala anslaget måste ha en viss buffert avsedd att tillgodose nya behov, exempelvis i katastrofsituationer. Som svar på Ingrid Sundbergs första fråga vill jag instämma i att Sveriges höga bidragsandel i FN-organens operativa verksamhet ger oss ett ansvar för att i möjligaste mån påverka organens verksamhet. För att kunna påverka arbetet måste vi ha så bra kunskap som möjligt om verksamheten på fältet. Vi har i stigande grad uppmärksammat detta och instruerat våra ambassader att hålla nära kontakt med det internationella biståndssamarbetet. Till detta kommer att de svenska delegationerna, exempelvis vid UNDP:s och UNICEF:s årsmöten, ständigt spelar en aktiv och pådrivande roll. Även biståndsverksamheten i FN:s fackorgan måste bevakas aktivt. Sverige är ofta medlem av styrelserna, men vi kan inte påräkna ständig representation. För detta är antalet styrelseplatser för litet. Genom ett väl utvecklat nordiskt samarbete finns det emellertid i dag en i det närmaste kontinuerlig nordisk representation. Detta samarbete innebär bl.a. att det nordiska land som innehar styrelseplatsen kan uttala sig å övriga länders vägnar. I några fackorgan finns särskilda kommittéer för diskussion av biståndsverksamheten. Sverige avser att ta initiativ till att sådana upprättas även i andra fackorgan. På detta sätt kan vi få en bättre möjlighet att knyta ihop det bistånd som utgår genom fackorganen och som för vår del representeras dels av biståndet över den reguljära budgeten, dels av verksamhet finansierad av UNDP, dels av projekt inom ramen för samarbetet under anslagsposten Särskilda program. Jag har här kortfattat sökt redovisa den komplicerade verklighet som vår medverkan i det internationella biståndssamarbetet representerar. De problem som Ingrid Sundberg aktualiserar är högst relevanta och vi bör ständigt sträva efter att höja effektiviteten i FN-organens biståndsverksamhet. Samtidigt bör erinras om att vårt stöd till biståndsverksamheten i FN också är en del av vår allmänna FN-politik. Genom att kanalisera medel via UNDP, UNICEF och de andra institutionerna stöder vi arbetet på att stärka de internationella organisationerna.

Herr talman! I förrgår redovisades i pressen en sammanfattning av innehållet i den s.k. Brandtrapporten. Här är inte tiden och platsen att nu diskutera denna. Men låt mig uttrycka min tillfredsställelse över rapportens syn på det gemensamma ansvar för framtiden som åvilar världen i stort och på betydelsen av ett väl fungerande internationellt samarbete för att de stora globala problemen skall kunna lösas. Och jag vill också tacka utrikesministern för svaret på min interpellation, i vilket samma uppfattning kommer fram. FN är det främsta internationella organet för internationellt samarbete och har till uppgift, förutom att trygga freden och främja respekten för mänskliga rättigheter, att arbeta för att häva social och ekonomisk underutveckling. Ett viktigt led i fullgörandet av denna uppgift är biståndsverksamheten, huvudsakligen indelad i tekniskt och finansiellt bistånd. Min interpellation till utrikesministern berör i huvudsak det tekniska biståndet, dvs. den del av FN-bistånaet som kanaliseras via UNDP, fackorganen och övriga FN-organisationer och som utgår i form av experter, konsulter och som utrustning för projekt. Till sådant multilateralt bistånd avsätter vi ca en tredjedel av vårt totala bistånd, eller för nästa budgetår nära en och en halv miljard. Naturligtvis kan andelen sättas i fråga. Några kanske tycker den är för hög, med tanke på att multilateralt bistånd har en lägre effektivitet. Andra kan tycka att bistånd genom internationella organ garanterar en mer rättvis bedömning. Vår andel till multilateralt bistånd är emellertid efter internationella mått mätt mycket hög. Sverige hör till de länder i världen som ger mest bistånd per capita, men vi hör också till de länder som kanaliserar en mycket stor andel av det totala biståndet genom FN-organen. Av svaret på min interpellation framgår att utrikesministern delar min uppfattning att vårt lands inflytande i de internationella fackorganen inte svarar mot storleken av vårt bistånd. Men hur skall detta inflytande kunna förstärkas? Här tycker jag att utrikesministern är litet vag i sitt svar. Fackorganen arbetar dels med en reguljär budget, dels med extra bidrag för biståndsändamål. Ungefär hälften av fackorganens medel går till biståndsändamål, varav endast en ringa del över den reguljära budgeten. Detta skapar problem av olika slag. Det gäller osäkerheten i medelstillgången, som försvårar projektens fullföljande och skapar personalproblem. Redovisningen av biståndsprojekten är ofta eftersatt, och informationen om projekten är ofta bristfällig. Detta isin tur innebär att vi, även i de fall Sverige innehar en styrelsepost, har svårt att följa biståndsverksamheten och än svårare att påverka densamma. Hur skall vi då kunna öka vårt inflytande? Tillsammans bidrar de nordiska länderna till ca 30 20 av fackorganens biståndsverksamhet — och det är en mycket hög siffra. Om man grovt räknar med att hälften av organens verksamhet utgörs av bistånd, skulle det innebära att vi svarar för ca 15 90 av den totala omslutningen, vilket ställer de nordiska länderna i paritet med de största bidragsgivarna. Dessa har fasta platser i styrelser och plenarkonferenser — vi har i bästa fall roterande platser som litet då och då ger oss delaktighet i styrelsearbetet. Utrikesministern föreslår nu att våra ambassader skall hålla nära kontakt med det internationella biståndsarbetet. Jag tror att de redan gör det. Viktigare måste väl vara att ambassadernas erfarenheter av dessa kontakter kommer dem till godo som har inflytande i styrelser av olika slag. Innebär den instruktion som utrikesministern här nämner att eventuella rapporter kommer att krävas? Kommer i så fall dessa rapporter att vidarebefordras till våra representanter i de internationella organen? Jag är medveten om att det kan vara svårt att kräva större styrelserepresentation för de nordiska länderna. Men vi har dock en andel av organens reguljära budget som uppgår till 2,75 90, dvs. obetydligt lägre än Canadas och Italiens. Inte minst Italien har ju krävt fast plats i olika organ. Men kommer man från svensk sida att föra fram förslaget att också de frivilliga bidragen skall räknas in i underlaget för erhållande av fast plats? De har ju samband med den reguljära verksamheten. Och borde inte bistånd som är finansierat genom frivilliga medel och av UNDP gås igenom i fackorganens styrande organ? Såväl utrikesministern som jag har gammal erfarenhet från UNESCO av att så inte sker. Utrikesministern berör också det nordiska samarbetet. Platserna i styrelserna roterar ofta mellan de nordiska länderna, men det har inte alltid fungerat så bra i vad gäller informationen mellan de olika länderna. Att vi fungerar som språkrör till varandra är bra, men det räcker inte. Borde man inte tänka sig ett intensifierat samarbete i vad gäller inte bara fackorganens ordinarie verksamhet utan också på biståndssidan? Är utrikesministern nöjd med nuvarande ordning, eller kan vi vänta oss en intensifiering av denna typ av samarbete? Jag vill ställa ytterligare en fråga, som kanske kan uppfattas som delikat. Vi har åtskilliga svenskar som innehar olika befattningar i FN-organen. Vi hade tt.o.m. förmånen att en längre tid ha en svensk på FN:s högsta tjänst. Dag Hammarskjöld var omutligt internationell — det är inget att säga om det. När det däremot gäller andra befattningar litet längre ned på skalan i FN-hierarkin torde det vara riktigt att förmoda att andra länder utnyttjar tjänstemännen i högre grad än vad vi gör. Jag menar då inte utnyttja i någon negativ bemärkelse. Men har det inte blivit så, att när en svensk har fått en internationell post så släpper vi honom eller henne. I första hand utestänger vi oss då från information som andra länder på detta sätt skaffar sig. Men vi missar också möjligheter att t.ex. låta vår biståndspolitiska målsättning verka också på det internationella planet. Dessutom kan man påstå att vi sedan tjänsten har upphört i alldeles för ringa grad använder oss av den sakkunskap som personen i fråga fått. Många som gjort internationell tjänst i FN-organen har haft direkta svårigheter att få arbete vid återkomsten till vårt land — något som inte tycks vara fallet t.ex. med dem som varit anställda i OECD. Varför tar vi inte bättre vara på de svenskar som har erfarenheter av internationell tjänst? Herr talman! Jag tog i interpellationen också upp frågan om FN-organens sviktande ekonomi, särskilt de svårigheter som följer av att alla bidragsutfästelser görs endast för ett år i taget — om ens det. Den av styrelsen för ett fackorgan föreslagna procentuella höjningen av ländernas bidrag uppnås inte alltid. I realiteten betyder detta en urholkning av organens verksamhet som kan bli skrämmande, om man delar utrikesministerns uppfattning att man genom att kanalisera medel via UNDP, UNICEF och de andra institutionerna stöder arbetet med att stärka de internationella organisationerna. Sverige har alltså i detta avseende ett gott samvete genom våra treåriga utfästelser. Men ju mindre andra länder ger i bidrag, desto större blir vår andel — så enkelt är det. Och då kan man kanske kritiskt granska detta: Varför skall just vi vara så stora? Kanske gör våra bidrag trots allt större nytta om de ges bilateralt? Jag ställer denna fråga retoriskt. Biståndspolitiska utredningen har i en bilaga nr 10 redovisat en utredning som är mycket intressant. Man har gjort en jämförelse mellan SIDA:s och UNDP:s överföringskostnader vid liknande typer av bistånd. Slutsatsen är enkel: UNDP:s överföringskostnader är ungefär dubbelt så stora som SIDA:s kostnader för motsvarande bistånd. I kärva ekonomiska tider ligger det nära till hands att fråga: Skall vi fortsätta att betala så mycket extra för att visa vår tilltro till internationellt samarbete på biståndsområdet när pengarna skulle göra större nytta om de överfördes på annat sätt? Det blir i alla fall alldeles självklart att vi måste försöka öka vårt inflytande i fackorganen, inte bara för att vi — om man gör en ekonomisk beräkning — borde ha rätt till det utan också därför att vi kunde tillföra litet effektivitet. Herr talman! Jag hade också en annan fråga i min interpellation, och den försökte utrikesministern besvara först. Men jag skall kommentera den sist, av den enkla anledningen att jag tycker mig inte alls ha fått något svar på den. Till internationella biståndsorgan föreslås i årets budgetproposition medel på 1,471 miljarder. Samtidigt har vi i ingående reservation 1,425 miljarder i outnyttjade medel. Det är alltså medel som tidigare är anslagna över statsbudgeten till internationellt biståndssamarbete och som inte utnyttjats. Jag frågade bl.a. vad orsaken var till att medlen inte utnyttjats och får svaret att det beror på att bidragen lämnats i form av skuldsedlar i stället för kontanter. Då vill jag formulera min fråga så här: Varför har inte skuldsedlarna utnyttjats i högre grad? Varför växer reservationen? Orsaken är väl inte att det är skuldsedlar, även om jag förstår att om det varit kontanter hade man kunnat sätta in dem på amerikansk bank och varit av med dem — men det hade kanske inte varit så klokt. Varför har alltså inte skuldsedlarna utnyttjats? Vad är orsaken till att vi har kvar lika mycket outnyttjade medel som vi i ny budget föreslår skall gå ut? Om jag bortser från den ointecknade reservationen på 185 miljoner — som utrikesministern redogör för och som jag helt och hållet förstår behövs — så finner jag att nära 1,3 miljarder kvarstår. Varför är de inte ianspråktagna? Hur bedömer man möjligheten att de i framtiden skall kunna utnyttjas snabbare? Huvudsaken är väl ändå att det skall vara någon form av balans mellan utgående medel och anslag till nya medel. Utrikesministern använder själv ordet otillfredsställande om reservationen. Herr talman! Internationellt bistånd är ett stort område, och det diskuteras verkligen inte så ofta här i kammaren, vilket kanske är beklagligt mot bakgrund av de stora summor vi avsätter därtill. Jag är i alla fall tacksam över att utrikesministern har besvarat min interpellation och väntar att om möjligt få svar på de ytterligare frågor jag här har ställt.
Herr talman! Det är riktigt att stormakterna har permanent representation i alla FN-organ. När det gäller FN:s fackorgan och biståndsorganen har de skaffat sig det i kraft av sin politiska styrka, däremot på intet sätt i kraft av de insatser de gör i dessa organs verksamhet. Det skall för all del sägas att USA är en ganska stor bidragsgivare mätt i absoluta siffror, men ganska liten om man mäter per capita eller om man på annat sätt ställer bidraget i relation till vad man skulle kunna ge ifrån detta rika land. Jämför man de amerikanska bidragen med de svenska är det alldeles uppenbart att det man får från USA är spottstyvrar. Från den andra stormakten får man knappast ens spottstyvrar, utan där rör det sig om ännu mindre belopp, och när det gäller andra viktigare länder är intresset förvisso inte särskilt stort. Naturligtvis kan man beklaga detta, men jag tror likväl att man måste finna sig i den här situationen. Det vore ännu sämre om stormakternas intresse för denna verksamhet vad det gäller representationen skulle försvinna. Jag skulle tro att detta kunde erodera de här organens ställning på ett mycket allvarligt sätt. Ingrid Sundberg ställde också en teknisk fråga, om man inte skulle kunna låta också de frivilliga bidragen vara grundande för representationen i organen — vi talar alltså då om den representation som följer av bidragens storlek.

Om länderna permanent ger stora frivilliga bidrag, så kan man naturligtvis lika gärna konvertera dem i form av fasta bidrag och helst då bidrag som innebär utfästelser för flera år. Att sådana utfästelser inte förekommer är ju egentligen det stora problemet i dag. Det är detta som gör att fackorganen och biståndsorganen har svårt att arbeta långsiktigt. Vad sedan gäller det nordiska samarbetet tror också jag att det kan förstärkas, och det får väl bli svaret på Ingrid Sundbergs fråga. Men jag vill samtidigt säga att samarbetet är ganska väl utvecklat redan som det är. Tack vare att så är fallet har Sverige indirekt via den nordiska representationen i organen ett inflytande som är väsentligt mycket större än det vi skulle få om vi agerade var för sig. Tack vare att vi kan repliera på den nordiska representationen har vi, som jag nämnde i interpellationssvaret, mer eller mindre kontinuerlig närvaro i styrelserna. I mitt svar nämnde jag också att man till vissa fackorgan hade knutit särskilda kommittéer för att diskutera biståndens inriktning. Jag tror att det snarare är den vägen man skall gå än vägen via en strukturell förändring av styrelserepresentationen, vilket inte nödvändigtvis ökar inflytandet över verksamheten på det sätt man önskar — Ingrid Sundberg var f. ö. själv inne på det. Så till frågan om hur vi utnyttjar de svenskar som arbetar som internationella tjänstemän. Skall vi inte använda dem för att öva inflytande på biståndsverksamhetens inriktning? frågar fru Sundberg. Jag är inte säker på att det är rimligt att göra detta. En internationell tjänsteman bör vara en internationell tjänsteman. Har man anställts av FAO, UNICEF, UNDP eller WHO, är det ju dessa organisationers riktlinjer som man har att hålla sig till. Jag tror att det skulle fungera ganska illa om varje land gjorde anspråk på att vara representerat, förutom av sina representanter i styrelserna, också av de tjänstemän som råkar ha sitt ursprung i det egna landet. Däremot kan man alltid hoppas att de svenskar som anställs i Förenta nationerna, vilka personer ju ganska ofta har föreslagits av svenskar med erfarenhet av svenskt biståndsarbete, ändå har den inställning till biståndsarbete som vi tycker är den riktiga. Därmed skulle de indirekt kunna verka på rätt sätt. När det sedan gäller deras möjligheter att komma hem och få arbete tror jag att fru Sundbergs beskrivning är riktig. De har nog inte alltid så lätt att få arbete. Den svenska arbetsmarknaden fungerar på alla nivåer i rätt stor utsträckning så, att man slår vakt om dem som redan har arbete samtidigt som man har betydligt mindre intresse för dem som vill in på marknaden. Detta gäller på alla möjliga nivåer och dess värre också på den här. Det finns ett inslag av skråtänkande och provinsialism som är ganska besvärande ibland. Jag är den förste att hålla med om det. Herr talman! Sedan till frågan om reservationerna. Det är klart att det kan tyckas egendomligt att vi på det hela taget har lika stora belopp outnyttjade som dem vi föreslår för kommande budgetår. Detta är emellertid en fördel med tanke på vår bytesbalans. Biståndsutgifterna slår inte, som Gunnar Sträng sade en gång, till sista kronan på bytesbalansen. Av det bilaterala kommer en hel del tillbaka i form av beställningar, och av det multilaterala ligger faktiskt en hel del i skuldsedlar i riksbanken och påverkar därför inte alls vår bytesbalans. Att det förhåller sig på detta sätt innebär för den skull inte att pengarna från biståndssynpunkt är helt ineffektiva. Biståndsorganen, i detta fall främst IDA, kan med åberopande av dessa åtaganden från Sveriges sida i sin tur göra åtaganden: starta projekt, göra förundersökningar osv. Det skulle de inte kunna göra, om de inte hade tillgång till våra bidragsutfästelser. Dessa görs på treårsbasis, medan IDA:s planeringscykel ofta omfattar upp till tio år. Det är väl detta som skapar det här förhållandet. Skulle vi drastiskt gå in för lägre reservationer, måste, såvitt jag förstår, en av två saker inträffa. Antingen skulle man provocera de internationella biståndsorganen att arbeta snabbare än de egentligen har resurser till — och det vore inte bra — eller också skulle det innebära att det svenska bidraget minskas för att den vägen undgå stora reservationer. Men detta skulle inte heller vara bra, eftersom vår policy är att stödja de internationella biståndsorganen, i varje fall i den nuvarande omfattningen. Sedan skall jag kanske också svara på Ingrid Sundbergs fråga om Sverige nödvändigtvis måste ge så stora bidrag. Kan inte Sverige, när andra länder minskar sina anslag och Sverige alltså kommer upp ytterligare procentuellt, också minska anslagen så att Sverige åtminstone behåller pariteten andelsmässigt? Hittills har vår politik varit att arbeta för att andra länder skall öka sina anslag. Jag har åtskilliga gånger varit med och tjatat om den orimliga fördelningen av insatserna mellan små och stora länder. Det har jag gjort både i högtidliga tal i FN och vid privata samtal med representanter för FN:s olika biståndsoch fackorgan. Samtidigt har jag sagt att detta ändå inte är något förebådande av en svensk neddragning av insatserna.

Herr talman! Jag ber att få tacka utrikesministern för svaret på alla de frågor som blev en följd av utrikesministerns svar. Först några ord om reservationen. Jag instämmer i princip helt och hållet i vad utrikesministern här har sagt. Men man kan ju vara litet elak och säga att vi för att vi skall kunna uppfylla vårt enprocentsmål gör en avskrivning och lägger en skuldsedel i riksbanken. Medlen i fråga växer i storlek och utnyttjas inte på det sätt som skulle vara önskvärt om man ser till det behov av bistånd och hjälp som finns i tredje världen. Utrikesministern instämde i mitt uttalande att det finns svårigheter bl.a. när det gäller att utnyttja den kapacitet och de kunskaper som våra internationella tjänstemän har. Det var glädjande att höra det.

Det är säkert inte obekant för utrikesministern att vi har svårigheter när det gäller att i högre grad få folk att ta sådana tjänster. Det gäller såväl tjänster ute på fältet som inom den mer centrala delen av organets förvaltning. När det gäller det nordiska samarbetet förefaller utrikesministern att vara mera nöjd än de som arbetar vid de olika organen. I det fallet som i så många andra fall är det naturligtvis en fråga om att tiden inte räcker till, att pesonalen inte räcker till och att det finns tekniska svårigheter. Men utrikesministern ger här uttryck för en positiv inställning. Pa min konkreta fråga om utrikesministern tycker att arbetet skulle kunna intensifieras fick jaginget svar. Men jag tar utrikesministerns positiva grundton som ett tecken på att så skulle kunna bli fallet. Utrikesministern nämnde i sitt svar de kommittéer som har att behandla biståndsfrågorna. Det var en mycket positiv del av svaret. Jag skulle här vilja fråga: Tänker sig utrikesministern att dessa kommittéer skall vara ”open ended” så till vida att de länder som har intresse av den här typen av bistånd och av fackorganen självfallet skall få vara med i detta arbete? Jag skulle också vilja säga något ytterligare om det nordiska samarbetet. Kan man inte tänka sig att representanterna från de nordiska länderna får ingå i varandras delegationer, så att man därmed kan åstadkomma en förstärkning? Sådant har ju förekommit. Jag tror att det var Världshälsoorganisationen som hade en delegation i samband med en nutritionskonferens, som tydligen gav mycket goda resultat. När det gäller representanter i delegationer vet jag, och det vet säkert utrikesministern också, att man från SIDA har framfört önskemål om att få sända en biståndsexpert till delegationen i Genåve för att man bättre skall kunna följa biståndsarbetet på det internationella planet. Hurudan är utrikesministerns inställning till den av SIDA framförda önskan? Herr talman! Det är ingen fulltalig kammare när vi diskuterar multilateralt bistånd, men, som jag framhöll tidigare, det är en stor och viktig post i statsbudgeten, och jag tycker det är glädjande att de här synpunkterna i alla händelser har fått komma fram.
Herr talman! Får jag bara som exempel på att Sverige inte accepterar vilken bidragsfördelning som helst nämna att vi ju med riksdagens stöd gick ned från 3,8 2 till 3 20 som bidragsandel när det gäller den internationella utvecklingsfonden. Det innebär en relativ besparing på 400 miljoner på tre år. Det är möjligt att jag alltid låter mer optimistisk än verkligheten tillåter, kanske också när jag talar om nordiskt samarbete på biståndsområdet. Jag tycker att man skall vara en aning mer optimistisk än som är motiverat, för att få någonting att rulla på. Man får inte bara stapla svårigheter. Man måste också dra litet grand. Det brukar i regel ge resultat också när det gäller nordiskt samarbete. Jag tycker att det nordiska samarbetet inom FN, även om det inte är unikt i och för sig, ändå fungerar väl. Det pågår dagliga konsultationer mellan de nordiska länderna. Det pågår ämbetsmannamöten mellan de nordiska ländernas biståndsdepartement. Det pågår ett flitigt umgänge mellan de nordiska biståndsoch utrikesministrarna, både per telefon och på annat sätt. Man diskuterar gemensamt uppträdande i mycket stor utsträckning, mycket större utsträckning än mellan Sverige och några andra länder. Det är klart att detta kan utvecklas ännu mer. Det finns säkert åtskilliga byråkratiska hinder som kan undanröjas. Men det finns naturligtvis också skillnader i förutsättningar mellan de nordiska länderna som gör att man inte alltid kan bli överens om vad man faktiskt skall göra, t.ex. när det handlar om att lämna bidrag. Visst tycker jag att de här kommittéerna, knutna till fackorganen för att diskutera deras biståndsverksamhet, skall vara öppna för dem som vill delta i deras verksamhet. Jag vet inte så mycket om erfarenheterna från den här verksamheten, men jag tror att det är en riktig tanke att ha diskussioner i särskilda kommittéer kring den del av fackorganens uppgift som handlar om biståndsverksamhet. De sysslar ju också med ganska mycket annat. Jag vill inte gå in på frågan om vi skall sända en biståndsexpert till delegationen i Genåve. Någonstans upphör en utrikesministers revir och vidtar administrativ personals. Vad gäller enprocentsmålet tycker jag att man gott kan försvara att en del av pengarna ligger i riksbanken, när de genom att göra det ändå är effektiva och kan, som jag påpekade tidigare, medge utfästelser från internationella organisationer. Vi behöver inte skämmas för det. Till sist vill jag, herr talman, instämma i Ingrid Sundbergs iakttagelse att kammaren inte är fulltalig. Det är alltid en ganska liten tapper skara som är med när det diskuteras bistånd — både i kammaren och utanför kammaren. Jag tycker det är bra att derna tappra skara håller ut.

Fru talman! Iris Mårtensson har frågat mig vilka insatser jag är beredd göra för att trygga sysselsättningen för ungdomar i Ljusdals kommun och andra orter med hög ungdomsarbetslöshet i Gävleborgs län. Konjunkturförbättringen under det senaste året har haft klart positiva effekter på arbetsmarknaden i alla län, även i de mest utsatta. Arbetskraftsefterfrågan har ökat avsevärt, och allt fler arbetslösa har kunnat erhålla arbete på öppna marknaden. Fortfarande har emellertid ungdomarna och i synnerhet de yngsta problem med att få en fast förankring på arbetsmarknaden.

Fru talman! Jag vill först tacka statsrådet för svaret på min fråga. Statsrådet säger i svaret: ”Arbetskraftsefterfrågan har ökat avsevärt, och allt fler arbetslösa har kunnat erhålla arbete på öppna marknaden. Fortfarande har emellertid ungdomarna och i synnerhet de yngsta problem med att få en fast förankring på arbetsmarknaden.” När man granskar konjunkturprognoserna, finner man att de inte är lika positiva över hela landet och särskilt då inte i skogslänen. Ungdomar i beredskapsarbete bör erbjudas fast anställning i företag och förvaltningar. En sådan utveckling bör stimuleras genom särskilt finansiellt stöd från samhället till arbetsgivare som erbjuder beredskapsarbetande ungdomar under 20 år fast anställning. Kommer regeringen att framlägga något förslag om åtgärder för att ge ungdomar i beredskapsarbete fast anställning? I statistiska centralbyråns senaste arbetskraftsundersökning sägs att arbetslösheten ökade igen i januari. Vidhåller AMS sin syn på att konjunkturprognoserna är gynnsamma och att beredskapsarbeten inte är lika nödvändiga under de närmaste åren, då kommer Hälsingland och Gästrikland att drabbas mycket hårt. Vid årsskiftet 1979-1980 hade vi i Ljusdals kommun 195 arbetslösa ungdomar under 25 år. Vi hade noga räknat 72 arbetslösa under 20 år, trots att vi hade 125 i beredskapsarbete. Skulle ungdomarna nu kastas ut till sysslolöshet, kommer det att ge återverkningar som kostar samhället mycket pengar och leder till många mänskliga tragedier. För att man skall kunna fortsätta beredskapsverksamheten i normal omfattning måste pengar till. Jag är glad att i dag höra att man har anvisat ytterligare 500 milj.kr. till Gävleborgs län. För många människor är ju beredskapsarbete det enda alternativet till arbetslösheten. Det måste tas ett samlat grepp om den ekonomiska politiken, så att den återskapar styrkan i den svenska ekonomin och ger oss möjligheter att långsiktigt förverkliga målet arbete åt alla. Vi måste lägga grunden för en balanserad ekonomisk tillväxt. Att vara ung och känna att man står utanför, att man saknar värde och betydelse, gör riskerna stora att sociala problem uppstår. För att eliminera dessa risker måste statsmakterna samla sig till en genomarbetad sysselsättningspolitik. Sysselsättningsutredningen lade fram ett gott underlag för detta. Hade det inte, herr statsråd, varit ett litet försök, en vilja att komma till rätta med sysselsättningsproblematiken om regeringen lagt fram en proposition om sysselsättningspolitiken nu i vår? Varför avvakta till budgetåret 1980/81, när problemen ändå är så stora som de är i dag? Om vi hade fått ett förslag från regeringen om en offensiv sysselsättningspolitik i vår, så skulle denna ha kunnat översättas i praktisk handling mot slutet av året.
Fru talman! Jag vill först göra några kommentarer till den bedömning av konjunktursituationen som Iris Mårtensson startade sitt inlägg med. Vi har ju fått ett ökat antal lediga jobb generellt sett, och jag sade i mitt svar att det påverkar alla län, inkl. Gävleborgs län. Därför har vi kunnat göra en viss minskning i tilldelningen av resurser till beredskapsarbeten. Av svaret framgår att vi tilldelat AMS de 500 milj.kr. man begärt. Jag vill göra en korrigering till protokollet, nämligen att dessa 500 milj.kr. självfallet inte gäller Gävleborgs län, utan det är tilldelningen till AMS för hela landet. Iris Mårtensson ställde ett par frågor till mig. Hon tog bl.a. upp sysselsättningsutredningen och undrade varför regeringen inte lägger fram något förslag om sysselsättningspolitiken redan nu i vår. Jag har svarat på detta tidigare här i kammaren. Vi har just nu fått in remissvaren, och exempelvis Arbetsgivareföreningen kom med sitt svar så sent som föregående vecka. Det är ett mycket omfattande utredningsmaterial, där sysselsättningsutredningens betänkande är en del. Men det finns en rad andra utredningar som också tar upp arbetsmarknadsfrågorna inför 1980-talet. Det betyder att det är ett mycket stort arbete som skall utföras innan vi kan presentera riksdagen ett bra förslag till hur vi ser på sysselsättningsfrågorna inför 1980-talet. Jag tror därför att det är en mycket rimlig föresats att förslag skall läggas fram under budgetåret 1980/81, som jag också har sagt i budgetpropositionen. Får jag också avslutningsvis bara säga att det ändå finns en hel del nyanställningstillfällen även i Ljusdals kommun, vilket gör att läget där har förbättrats på det sätt som jag i mitt förra inlägg började med att peka på.
Fru talman! Jag vill först tacka statsrådet för kompletteringen angående de 500 miljonerna. Visserligen har det funnits möjligheter för ungdomar att få sysselsättning i Ljusdals kommun, men när företagen vill anställa personer — speciellt då det gäller ungdomar — söker de i första hand sådana som har praktik och utbildning. De som inte har varit ute på arbetsmarknaden har ju inte hunnit få någon praktik, och på det sättet är många av våra ungdomar redan stoppade. Jag har läst ett protokoll från december månad när arbetsmarknadsministern fick ungefär samma fråga om en proposition om sysselsättningspolitiken. Där verkar det som om det skulle komma något förslag från regeringen i början av året. Jag förstår visserligen att det är mycket arbete kvar sedan remissinstanserna har lämnat sina svar, men jag hoppas verkligen att det inte dröjer alltför länge inpå nästa budgetår innan propositionen kommer. Det är nämligen utomordentligt viktigt för oss alla att vi kan hjälpa till att skapa sysselsättning för ungdomen. Den ungdom som inte får arbete känner sig utanför, och det uppstår direkt många sociala problem för dem.
Fru talman! Att ge ungdomen sysselsättning är något av en huvuduppgift för oss i regeringen. Jag tycker också att vi genom de olika förslag som vi har lagt fram i riksdagen har visat att vi tar den här frågan på allvar och gör vad vi kan för att finna lämpliga vägar att underlätta för ungdomarna och att ge dem en chans att få ett arbete. Inte minst gäller detta vår strävan att underlätta ungdomarnas övergång från skola till arbetsliv, vilket Iris Mårtensson var inne på i sitt senaste inlägg. Som Iris Mårtensson säkert känner till — det framgår f. ö. också av mitt svar — förbereder vi en proposition med förslag till förbättringar på det området, innebärande att man bygger in mer av praktisk verksamhet i gymnasieskolan och gör utbildningen företagsförlagd. Jag tror att det är en av de vägar som vi bör pröva för att hjälpa ungdomarna på ett effektivare sätt.
Fru talman! Ytterligare en väg att stimulera ungdomar till fortsatt utbildning efter grundskolan är enligt min mening att förbättra studiestödet — samhällets ekonomiska stöd till ungdomar i gymnasieskoleåldern varierar ju kraftigt, och dess storlek är bl.-a. beroende av i vilken form utbildningen bedrivs. Utgångspunkten för den reform som vi från socialdemokratiskt håll har föreslagit har varit att öka studiehjälpen för 16-19-åringar genom att utnyttja de finansiella resurser som frigörs vid en successiv övergång från beredskapsarbete till varvad utbildning. Jag anser att det enda raka är att arbeta från den utgångspunkten i fortsättningen.
Fru talman! De tankar som Iris Mårtensson nu för fram och som väckts i socialdemokratiska motioner är ju inget annat än de grundidéer som jag i ett tidigare skede har presenterat i en promemoria från arbetsmarknadsdepartementet. Men, fru talman, jag vill tillägga att det inte är så okomplicerat att få detta att gå ihop. Det är en väldig spännvidd mellan de olika studiesociala systemen, och den blir inte mindre av att man också bör ta hänsyn till de lönemöjligheter som finns för dem som har en praktikutbildning eller en lärlingsutbildning. Denna stora spännvidd måste vi komma till rätta med, och vi får se hur vi skall kunna lösa det så småningom. Jag håller med om att man bör försöka få mer av ansvaret förlagt till gymnasieskolan, och det är också vad vi siktar på i första omgången när vi lägger fram ett förslag till riksdagen. Låt mig också påpeka, fru talman, att jag aldrig har sagt att det skall komma en sysselsättningspolitisk proposition i början av år 1980. Jag har hela tiden talat om budgetåret 1980/81, och den inriktningen står jag fast vid.
Fru talman! Jag vill bara stryka under att det är nödvändigt att samhället också intensifierar sitt arbete med att skaffa fram praktikplatser.

Fru talman! Karin Israelsson har frågat om jag är beredd att medverka till att en ändring kommer till stånd så att specialdestinerade medel för sysselsättningsskapande åtgärder inom ett visst område ger arbetstillfällen för den ortsbundna befolkningen inom detta område. Bakgrunden till Karin Israelssons fråga är att riksdagen i mars 1979 bl.a. anvisade 40 milj.kr. för att fullfölja den påbörjade upprustningen av vägen 1140 mellan Ammarnäs och Sorsele. I interpellationen påpekar Karin Israelsson att anbudsförfarandet när det gällde att anta entreprenör för den aktuella etappen av vägbyggandet skedde helt i enlighet med gällande bestämmelser. Den i kommunen verksamma åkerirörelsen antogs dock inte som entrepremör. Jag delar uppfattningen att sysselsättningssituationen i det inre Västerbotten är besvärlig. Det var bl.a. mot den bakgrynden som riksdagen, på mitt initiativ, beslutade om en rad sysselsättningsskapande åtgärder i Vindelälvsområdet. Jag finner det angeläget att, i den mån medel för sysselsättningsskapande åtgärder specialdestineras, åtgärderna får så stor effekt som möjligt. Arbetskraften till detta omfattande vägprojekt rekryteras därför lokalt genom arbetsförmedlingen. Att gripa in och minska möjligheterna till priskonkurrens vid upphandlingen av transporteller maskintjänster vore däremot inte ändamålsenligt. Det leder lätt till monopolsituationer. Höjda kostnader för sysselsättningsskapande åtgärder skulle kunna minska statens möjligheter att stödja sysselsättningen i utsatta regioner.

Fru talman! Jag ber att få tacka arbetsmarknadsministern för svaret på min interpellation. Av svaret ser jag att arbetsmarknadsministern inte ämnar vidta någon som helst åtgärd för att ändra rådande praxis när det gäller anbudsförfarandet vid vägbyggen där speciella medel är tilldelade för att skapa arbetstillfällen. Jag beklagar detta. I de kommuner som genom dets.k. Vindelälvspaketet fick möjligheter att ordna arbete för sina invånare har man med förvåning sett vad som nu ägt rum. Det går i dag åtta lastbilsåkare arbetslösa i Sorsele kommun på grund av att deras anbud via bilfrakt inte godtogs. Detta drabbar även åkerinäringen i omkringliggande kommuner, bl.a. Arjeplog och Malå. Det är av hävd så, att man där brukar dela på arbetstillfällena och vid behov lejer lastbilsåkare av varandra. Vi som bor i dessa kommuner anser det inte vara meningen att de tilldelade medlen skall tillföras näringsidkare i andra delar av Västerbotten, där underlaget för arbete är betydligt bättre än i inlandet och i glesbygden. Jag vill därför förtydliga min fråga: Är arbetsmarknadsministern beredd att gå in och se över upphandlingsreglementet, så att det blir möjligt att i första hand ge arbete till de i kommunen boende i de fall särskilda medel anslås? Landsting och kommuner har i vissa fall ändrat sina bestämmelser på sådant sätt att det i första hand ges beställningar till de inom regionen boende. Arbetsmarknadsläget i exempelvis Sorsele kommun är svårt, och det ser mycket illa ut att de statliga medel som nu anslagits går kommunen förbi. Jag vädjar därför om att man låter göra en översyn av bestämmelserna och att ett utrymme skapas som gör det möjligt att genom en förhandling nå ett acceptabelt pris på tjänster som upphandlas. Vi ser med oro på utvecklingen. AMS-stationen i Tärna drogs in, vilket skapade arbetslöshet bland de åkare som är bosatta där. Detta är allvarliga problem för oss som bor i dessa trakter. Jämförda med de kriser som drabbar andra landsändar verkar våra problem små, men det här bör ses i ett längre perspektiv. Vi har under en lång rad av år förlorat arbetstillfällen med den följden att människor har flyttat från kommunerna. Vi värnar därför varmt om de arbeten som finns kvar och hoppas naturligtvis att nya arbeten skall komma, eftersom vi tror på en positiv utveckling i denna del av Sverige. Därför anser vi att alla bör ta sin del av ansvaret när det gäller att behålla befintliga näringar.
Fru talman! Den här frågan har ju varit uppe till diskussion då och då. Man har övervägt om man skall ändra upphandlingskungörelsen, så att den får en verkan mera direkt riktad till den ort där man ordnar beredskapsarbeten, exempelvis av det här diskuterade slaget. Av flera skäl har vi då alltid ställt oss avvisande. Ett är naturligtvis det att man, som det står i mitt svar, på bästa sätt måste försöka hålla nere kostnaderna för olika insatser. Låter man olika entreprenörer tävla om ett arbete, får man givetvis en konkurrenssituation som innebär att man kan få fram flera arbeten för samma summa pengar, vilket självfallet är ett huvudintresse. Därför måste vi vara återhållsamma med att låta det växa fram någon form av monopolsituation, vilket det skulle bli om man säger: Nu är det endast den här entreprenören som får vara med och tävla om detta jobb. Det finns naturligtvis också mer principiella skäl till att ha upphandling i fri konkurrens. Också internationella jämförelser talar för detta. Det har också sagts ut att man i möjligaste mån skall använda sig av lokal arbetskraft när anbud ges. Man kan alltså binda upp en entreprenör genom att säga att han eller hon skall använda sig av lokal arbetskraft. Vid det projekt som nu diskuteras, vägbygget, har ett fyrtiotal människor sin sysselsättning, om jag är rätt informerad, och av dem är åtminstone hälften från den lokala arbetsmarknaden. Det betyder ändå att detta beredskapsprojekt är en betydande resurs för en förbättrad arbetsmarknad inom just det här området. Får jag också säga att en avgränsning av rätten att tävla om entreprenader skulle betyda att exempelvis åkare i Sorsele inte skulle ha chans att tävla om projekt i grannkommunerna, där de också skulle kunna få intressanta Nr 87 arbetsuppgifter. Måndagen den Sammantaget menar jag att det är till fördel att vi behåller den fria 18 februari 1980 konkurrensen, med de möjligheter den ger att rikta utbudet av arbetstillfällen till just den lokala arbetsmarknaden, när villkoren för entreprenaden : | Om användningen fastställs. Med de metoderna tror jag att man vinner de bästa resultaten.
Fru talman! Vad jag menar är inte att någon monopolställning skall skapas för dets.k. bilfraktbolaget i Sorsele samhälle. Det finns redan i dag en praxis i grannkommunerna när sådana här arbeten kommer till stånd. Den innebär att man inte lägger in anbud utan låter det lokala företaget komma med sitt anbud. Jag vet också att det finns möjligheter, när man har lämnat in ett anbud och det inte håller, att komma efteråt med krav på ekonomisk ersättning. Det kan i vissa fall innebära att det lämnade anbudet inte överensstämmer med den faktiska kostnaden för bygget i fråga, utan att det kanske hade blivit billigare om man anlitat det lokalt anknutna åkeriföretaget. Jag tycker det är viktigt att det kommer fram att alla pengar som anslås inte kommer kommunen till del och att det kan finnas behov utöver detta. Det är mycket betydelsefullt för Sorsele kommun att det finns underlag för den servicenäring som åkerirörelsen utgör. Finns inte det underlaget kommer människor att tvingas flytta från orten, och vad det skapar för problem är vi väl medvetna om. Jag tror att man skulle kunna diskutera fram lokala lösningar utan att behöva ändra alltför mycket i reglementen. Det bör finnas ett förhandlingsutrymme utan att det skapas en monopolställning för det lokalt bundna företaget, och det utrymmet tycker jag att man skulle ha kunnat utnyttja i det här fallet.

Herr talman! Karl Erik Eriksson har frågat mig vilket beslut regeringen kommer att fatta med anledning av Systembolagets framställning att få inrätta 36 nya systembutiker. Lennart Pettersson har frågat mig hur jag ser på möjligheterna att låta Systembolaget tillgodose de mindre kommunernas krav på en egen systembutik snabbare än som föreslagits i bolagets skrivelse till regeringen. Systembolagets skrivelse har remitterats till socialstyrelsens nämnd för alkoholfrågor. Nämndens yttrande bör inväntas innan ställning tas till frågan om inrättandet av nya systembutiker.

Herr talman! Som vi alla vet var den övergripande målsättningen i riksdagens alkoholpolitiska beslut att pressa ner den totala, alltför höga, alkoholkonsumtionen. Då jag för min del anser att en utbyggnad av systembutiksnätet inte verkar i den riktningen, vill jag deklarera att jag kände oro när jag fick kännedom om Systembolagets skrivelse. Om jag tolkar den riktigt, är skrivelsen ett initiativ från Systembolagets ledning. När jag noga läste skrivelsen, fann jag att den kanske var något mer tveksam i formuleringarna än vad jag vid den första genomläsningen tyckte. I skrivelsen sägs att Systembolaget av flera skäl, bl.a. praktiska, vill att utbyggnadstakten inte blir för snabb. Systembolaget pekar också på att utbyggnadstakten måste vara förenlig med de alkoholpolitiska målen. Men på ett annat ställe i samma skrivelse föreslås att bestämmelser skall utfärdas om utbyggnad av butiksnätet i de 36 kommuner som ligger minst 20 men mindre än 40 km från närmaste ort med systembolag. Jag tackar för det korta svaret. Jag tycker att det är riktigt att skrivelsen har remitterats till socialstyrelsens nämnd för alkoholfrågor och delar budgetministerns uppfattning att regeringen bör vänta på nämndens besked innan regeringen tar ställning. Det har gjorts en rad uttalanden där oro har redovisats över det förslag som har presenterats av Systembolaget. Jag har framför mig ett av dessa uttalanden. Det är från Blåbandsrörelsens ledare Yngve Lindgren, som säger följande: ”Att bygga ut butiksnätet med 36 nya butiker betyder att alkoholkonsumtionen kommer att öka genom att impulsköpen blir fler.” Jag delar Yngve Lindgrens oro. Det är också intressant att en ledamot av Systembolagets styrelse — jag tror att det var socialstyrelsens representant — framförde betänkligheter mot förslaget just därför att tillräckliga erfarenheter av den hittillsvarande nyetableringen saknas. Jag vill fråga budgetminister Mundebo: Finns det någon erfarenhet av eller någon statistik över vad inrättande av en systembutik i ett samhälle innebär från nykterhetssynpunkt?

Herr talman! Jag ber att få tacka budgetministern för svaret. Det finns mycket att säga om Systembolagets sneda etableringspolitik. Jag skall här ge några exempel. I Lund, där jag är bosatt, har vi tre systembutiker inom en radie av 300 m. Inom en radie av 200 m från detta hus finns det två butiker. Totalt inom Stockholms kommun finns det vidare inte mindre än 36 systembutiker. Så ser det alltså ut på den ena delen av skalan, Mot detta skall då ställas att inte mindre än 84 av landets kommuner fortfarande saknar systembutik. Det är fråga om närmare en tredjedel av landets samtliga kommuner, med ett sammanlagt invånarantal av 850 000. 51 av dessa kommuner har minst 20 km mellan centralorten och den närmaste systembutiken i en annan kommun. Detta är självfallet inte någon tillfredsställande situation. Det bör i stället slås fast — oavsett vilken alkoholpolitisk inriktning vi har — att de mindre kommunernas invånare har samma rätt som man har i de större tätorterna att få en rimlig service på detta område. Självfallet är det också så att ett monopolföretag som Systembolaget här har ett särskilt ansvar. Dessutom vill jag hävda att de mindre kommunerna egentligen har ett större behov av systembutik i sin centralort, eftersom förekomsten av en sådan butik också leder till ökade inköp i andra butiker inom den egna kommunen. Därmed får förekomsten av en systembutik en direkt positiv lokaliseringspolitisk effekt. Systembolaget har nu börjat inse att man inte kan diskriminera de mindre kommunerna hur som helst. Brevet till regeringen, där Systembolaget kräver att få besluta om systembutiker i 36 kommuner före 1986, visar på denna nya insikt. Detta har nu kritiserats från visst håll såsom stridande mot samhällets alkoholpolitik. Jag vill därför ställa några frågor till budgetministern. För det första: Vilka är de reella alkoholpolitiska skäl som skulle tala för att man skall diskriminera de mindre kommunernas invånare när det gäller etableringen av systembutiker? För det andra: Är det inte egentligen en ganska rimlig princip när det gäller etableringen av systembutiker att varje kommun som så önskar skall kunna få en sådan butik? För det tredje: Om man vill ha en åtstramning av alkoholpolitiken, bör den då inte utformas på så sätt att den blir likformig i alla delar av vårt land? Det går kanske att svara på dessa frågor även om de inte remitterats.
Herr talman! Jag skall inte gå in på någon närmare och mera ingående bedömning av principerna för Systembolagets etableringspolitik. Vi får tillfälle till en sådan mera ingående bedömning när vi förutom bolagets skrivelse också har tillgång till yttrande från socialstyrelsens nämnd för alkoholfrågor.

Jag vill nämna att under de sex åren mellan 1974 och 1979 har några nämnvärda förändringar av bolagets butiksnät inte skett. Det finns drygt 300 butiker i landet. Det har tillkommit sammanlagt 16 butiker, och det har nedlagts sammanlagt 12 under dessa sex år. Flertalet nedläggningar har f. ö. skett i tätorter, i storstäder. Jag har inte nu tillgång till några undersökningar av effekterna av vare sig etableringar eller nedläggningar av butiker, men jag försäkrar att vi vill ha ett så gott underlag som möjligt för det beslut som regeringen senare under året skall fatta. Jag vill tillägga bara en ytterligare synpunkt. Min allmänna utgångspunkt är den att man bör ha en rätt stark återhållsamhet när det gäller etablering av nya butiker.

Herr talman! Jag är tacksam för det senaste som Ingemar Mundebo sade. Det sammanfaller helt med min uppfattning. Jag tror det är värt att göra en utredning av vad det betyder från nykterhetspolitisk synpunkt när en bygd får ett systembolag. Det skulle kunna ge oss underlag och enligt min mening också i någon mån vara vägledande för ett ställningstagande. Sedan vill jag göra en reflexion i anslutning till att det i den tidigare debatten och även i dag har talats om en neddragning av antalet butiker i tätorter. Jag har i och för sig ingenting emot det, men jag tänker på den dagsaktuella debatten om Olskroken i Göteborg, där man skall lägga ner två nedslitna butiker och i stället inrätta en ny, centralt placerad och ganska rymlig butik. Detta har medfört att det blivit en folkstorm, och det visar hur svårt det är att skära ner antalet systembutiker i tätorter. Jag vill inte uttala någon tvärsäker bedömning av den här frågan — också budgetministern aktade sig för att göra det — för vi har ett otillräckligt underlag. Men jag vill ändå göra en personlig deklaration, och det är att det vore riktigt om regeringen klart sade ifrån att systembutiksnätet inte skall byggas ut ytterligare. Vi får inte öka alkoholproblemen.
Herr talman! Jag noterar att budgetministern inte svarade på min fråga om vilka alkoholpolitiska skäl som fanns för att diskriminera de mindre kommunerna när det gäller etablering av systembutiker. Det är tydligen så att man har svårt att göra nedskärningar i tätorterna för att åstadkomma en åtstramning i alkoholpolitiken, och då går man till attack mot de mindre kommunerna som inte kan göra sina röster hörda på samma sätt. Jag tycker i och för sig att man mycket väl kan diskutera en skärpning av samhällets alkoholpolitik, men i så fall skall man följa en konsekvent linje och behandla alla delar av vårt land likvärdigt och utan mannamårn i fråga om större och mindre-kommuner. Det är som jag ser det ett absolut rättvisekrav. Vi vet att kritiken är allvarlig ute i de små kommunerna, och vi vet att detta också får lokaliseringspolitiska effekter. Vad de mindre kommunerna begär är alltså att de skall bli behandlade på samma sätt som de större — varken mer eller mindre. Om det nu är så att det här brevet från Systembolaget har skapat oro, då tycker jag att man skall stänga några butiker i tätorterna. Det är en rimlig linje, för med en sådan åtgärd markerar samhället att man ser allvarligt på alkoholpolitiken. Men gå inte vägen över en fortsatt diskriminering av de små kommunerna! Det är 84 kommuner som i dag inte har en enda systembutik, alltså nästan en tredjedel av landets samtliga kommuner. Så kan man inte bedriva en vettig alkoholpolitik i ett land.
Herr talman! Jag vill inte uppfatta 1977 års riksdagsbeslut såsom diskriminerande mot vissa kommuner. Riksdagen sade i samband med beslutet att bolagets prövning av etableringsfrågor skulle ske genom en avvägning mellan alkoholpolitiska intressen och allmänhetens krav på service. Den avvägningen har ju resulterat i att ett antal nya butiker har etablerats. Jag anser nog att Systembolaget rätt väl har följt intentionerna bakom 1977 års riksdagsbeslut.

Det tror jag också är den uppfattning som i varje fall flertalet av de politiska partierna har, och jag tycker att den är riktig. Men jag vill upprepa min allmänna utgångspunkt, att med beaktande av servicekravet bör man iaktta en rätt stark återhållsamhet vid nyetableringar.
Herr talman! Första delen av budgetministerns inlägg var alldeles utmärkt. Han sade att skall vi ha en åtstramning skall det gälla hela fältet och med hänsynstagande till servicekraven. Jag tycker också att Systembolagets program för öppnandet av nya butiker i små kommuner är ganska väl avvägt. Men med hänsyn till de stora servicebehoven i de små kommunerna är det ändå ett minimiprogram. Vad jag i mina inlägg framför allt har velat vända mig emot är attackerna från vissa håll mot att ens gå så långt som Systembolaget utifrån sina företagsekonomiska utgångspunkter vill. Därför hoppas jag att budgetministern nu kommer att ställa sig bakom Systembolagets förslag och inte ge vika för attackerna, vilka jag anser innebär en diskriminering av de små kommunerna. Det är alltså riktigt som budgetministern säger: Skall vi ha en åtstramning av alkoholpolitiken — och det kan finnas skäl som talar härför — skall åtgärderna gälla hela fältet och inte diskriminera vissa kommuner och vissa delar av vårt land.
Herr talman! En budgetminister är van vid att uppleva attacker från olika håll. Jag kan nog också stå ut de månader som återstår innan socialstyrelsens alkoholpolitiska nämnd avger sitt yttrande. Jag vill emellertid tillägga att även detta kommer att vara betydelsefullt för det slutliga ställningstagandet i frågan som sker senare i år. Precis som riksdagen uttalade 1977 måste besluten fattas efter en avvägning mellan olika synpunkter och intressen. Därvidlag måste självfallet de alkoholpolitiska synpunkterna väga tungt.

Herr talman! Jag vill meddela att jag hade för avsikt att besvara interpellationerna nr 124 och 127 av Ingrid Sundberg och Per Israelsson om behandling av miljöfarligt avfall den 21 februari 1980. En av interpellanterna var emellertid förhindrad att ta emot svaret den dagen. Efter överenskommelse kommer interpellationerna nu att besvaras den 19 mars 1980.

Herr talman! Per Israelsson har frågat mig om regeringen kommer att skärpa kontrollen över industri med miljöfarlig produktion och om åtgärder kommer att vidtas för att se till att miljöskyddslagstiftningen efterlevs bättre än nu. Översyn pågår f. n. av miljöskyddslagstiftningen. Miljöskyddsutredningen har överlämnat ett delbetänkande, som bl.a. innehåller förslag till en effektivisering av tillsynen av miljöfarlig verksamhet. Utredningen har också föreslagit skärpta påföljder för brott mot miljöskyddslagstiftningen. Utredningens förslag har remissbehandlats, och avsikten är att en proposition om ändringar i miljöskyddslagstiftningen skall framläggas för riksdagen under våren. En av utgångspunkterna för propositionsarbetet är att just tillsynen och påföljderna skall bli effektivare.